Herr talman! Skådespel i tre akter i regi av herr Gunnar Sträng — så kunde måhända någon rubricera det spektakel som hyreslagstiftningens handläggning numera utvecklats till. Jag inbillar mig att rubriksättaren också kunde finna anledning att tolka gången i skådespelet på följande sätt. Den första akten utspelades i konseljsal, utskottsrum och kamrar, och det skedde för en vecka sedan. Akt 2 började av allt att döma i denna kammare kl. 13.19 och på stora scenen i detta hus redan tidigare. Av vad man kan förstå räknas på socialdemokratiskt håll med att akt 3 skall utspelas i valrörelsen — den egentliga valrörelsen alltså. Finalen avses väl också ligga inom tredje aktens ram. Så långt rubriksättaren och skrivaren. Låt mig här, herr talman, i alla fall notera, att regeringen enligt sin kommuniké fortfarande anser att propositionsförslaget är bra, ja till och med nödvändigt. Jag vill sedan med herr talmannens tillåtelse ta upp en annan skrivares resonemang omkring denna fråga. Det är statsrådet Olof Palme som för några dagar sedan i Aftonbladet skrev en artikel under rubriken »Politiken som moral». Han talar där om kompromisser och säger: »Det har talats mycket om kompromiss, men kompromisser brukar göras mellan ståndpunkter — inte mellan en träffad kompromiss och en ny ståndpunkt. Det kan också te sig ovärdigt att kompromissa med människor som bär sig åt på det sättet.» Den sista vändningen är alltså ägnad åt de partier som i dag och tidigare anklagats för att här ha myglat på ett alldeles förfärligt sätt. Herr Palme har alldeles rätt. Kompromisser skall ske mellan olika ståndpunkter. Centern erbjöd också en sådan kompromiss. Herr Palme menar tydligen att propositionen i sig innehöll en kompromiss. Vi känner inte till något sådant. Vårt parti har inte varit med i den utredning som föregick denna proposition. Någon demarsch från regeringens sida för att nå partipolitisk samstämmighet har inte gjorts till vårt parti. Det är alltså en felaktig bild som herr Palme försöker inge läsaren. Regeringens utspel är också ett exempel på någon ny sorts parlamentarisk praxis som socialdemokraterna nu vill införa. Låt mig sedan mot bakgrunden av den rubrik som herr Palme gett sin artikel, »Politiken som moral>, få läsa upp två stycken ur regeringens kommuniké den 5 december. Man säger där: »Återtagandet som skett i samråd med den socialdemokratiska = riksdagsgruppens förtroenderåd skall ses mot bakgrund av mittenpartiernas inställning till hyresregleringens avveckling. De borgerliga partierna har sedan lång tid tillbaka krävt att hyresregleringen avskaffas. De har därvid förklarat farhågor med alltför kraftiga hyresstegringar överdrivna. Mittenpartiernas agerande i riksdagen såväl motionsvägen som i tredje lagutskottet har hittills visat att den önskvärda enigheten inte står att uppnå.» Det har använts även andra uttryck — inte bara moral. Det har från något håll talats om politisk anständighet. På tal om detta kan det kanske vara angeläget att något se på hur motionerandet i anledning av Kungl. Maj:ts propositioner nr 141 och 171 har skett. Jag vill då säga att herr Hagnell m.fl. den 31 oktober avlämnade en motion, där man uttalade starkt kritiska synpunkter mot regeringens förslag. Herr Lundberg i Uppsala var ute ännu tidigare — det brukar han ju vara. Redan den 26 oktober lämnade han sin motion om avslag på Kungl. Maj:ts proposition. Vänsterpartiet kommunisterna kom med sin avslagsmotion den 31 oktober. Centerpartiets motion i denna fråga, som rör detaljer i förslaget — inte principen — kom först sista motionsdagen, nämligen den 2 november. Låt mig förklara, för att inga missförstånd skall uppstå, att vi naturligtvis inte klandrar de socialdemokrater och kommunister som har yrkat avslag på propositionen. Vi tycker bara att det är litet underligt att man från socialdemokratisk sida i denna kommuniké och i många andra sammanhang bildligt talat tar på sig änglavingar och säger att vi i oppositionen har varit politiskt omoraliska när vi motionerat. Som var och en förstår är socialdemokraternas bedömning inte enahanda när det gäller oss och när det gäller de socialdemokrater och kommunister som väckt motioner. Låt mig understryka vad jag sade i förra veckans remissdebatt i detta ärende, nämligen att det i motsats till vad som sägs i den socialdemokratiska kommunikén är splittringen inom regeringspartiets riksdagsgrupp jämte kommunisternas avslagsyrkande som varit den egentliga orsaken till propositionens tillbakadragande. Jag tror att det är på det sättet, och det skulle vara välgörande om man kunde uppriktigt erkänna att så är förhållandet. Att man skjuter fram mittenpartiernas motionerande som huvudorsak för återtagandet av propositionen är i och för sig smickrande för de utsatta, men detta uttalande är av sådan beskaffenhet att ingen tror på det, inte ens de som säger det. Jag är emellertid inte alls särskilt optimistisk när det gäller regeringens beredvillighet att göra ett erkännande av det faktiska förhållandet. Trots regeringens taktiska bedömningar av denna fråga är vi från centerpartiet beredda att stå för den uppfattning vi gett uttryck åt när vi i princip uttalar oss för bifall till Kungl. Maj:ts proposition med några mindre detaljändringar. Vi är beredda att göra det också i dag på grundval av det utlåtande som föreligger. Någon återkallelse från vår sida är alltså inte aktuell. Vi som på ett eller annat sätt har varit involverade i den bostadspolitiska debatten motsåg med stort intresse det regeringsförslag som i våras ledde till att nya riktlinjer för bostadspolitiken fastställdes. I mycket stora delar — det vill jag understryka — var detta förslag ett steg i rätt riktning. Det syftade till ökad paritet i fråga om de årliga kapitalkostnaderna, till att göra bostadskostnaderna oberoende av marknadsräntans fluktuationer och till att avveckla de generella subventionerna utan språng i hyresutvecklingen. Man lyckades undvika alltför höga initialkostnader, och därmed uppfylldes ett krav som centerpartiet länge har framfört. Däremot innebar inte vårriksdagens beslut någon lösning på problemet om hur man skall kunna öka småhusens andel i bostadsproduktionen och inte heller hur man skall lösa bomiljöfrågorna. Ingen lösning anvisades på det regionala fördelningsproblemet. Det finns inom parentes sagt fortfarande många kommuner som är i behov av bostäder men som får ingen eller obetydlig tilldelning av lägenheter. Att jag här tar upp denna fråga har sin förklaring i att stora delar av vårens riksdagsbeslut har mycket nära samband med den hyreslag som det redan då förelåg förslag till. Hyreslagen och de nya lånereglerna borde enligt regeringens proposition »sammanställas med varandra när det gäller att bedöma den effekt som reformerna kan väntas få på hyresområdet». När riksdagen samlades i mitten av oktober, framlade regeringen proposition om denna nya hyreslag. Den propositionen innehöll förslag om att hyresregleringen skulle avskaffas och ersättas med avtalsfrihet mellan hyresvärd och hyresgäst. Bostadshyresgästerna skulle få besittningsskydd. Vid förlängning av hyresavtalet skulle hyrans skälighet kunna prövas av myndighet. Så skulle också kunna ske med förstagångshyran på orter med mera påtaglig hyresbrist. Det har för alla blivit alltmera uppenbart att hyresregleringen måste av vecklas. Den är den sista mera betydande resten av andra världskrigets regleringssystem, vilket också herr Alexanderson talat om. Den har permanentat splittringen av hyrorna. Den har bidragit till att skapa en »svart marknad», som försvårar bostadssituationen för många låginkomsttagare. Genom hyresregleringen har rivningsraseriet uppmuntrats, åtminstone under vissa perioder. Det har skapats en konstlad saneringsmognad. Mot bakgrund av de nackdelar som jag har nämnt är förenade med en bibehållen hyresreglering hade betydande enighet så småningom uppnåtts om angelägenheten av att avskaffa hyresregleringen. Det tycktes därför finnas goda utsitker att lösa frågan utan några stora strider under höstriksdagen. Det var, som jag redan nämnt, bara vänsterpartiet kommunisterna och en enskild socialdemokrat som föreslog avslag på propositionen. Några enskilda socialdemokratiska motionärer ville, som jag också tidigare nämnt, behålla regleringen för de mindre lägenheterna i det äldre bostadsbeståndet. Det finns anledning notera — och det vill jag ha streck under — att detta vär de mest betydande ändringarna som motionsvägen föreslagits i förhållande till regeringens proposition. Det var alltså socialdemokraternas motioner och vänsterpartiet kommunisternas motion. När så regeringen förra veckan dramatiskt ville dra tillbaka propositionen om hyresregleringens avveckling, motiverades det med att den önskvärda enigheten inte kunde uppnås. Den enighet som här talats om torde emellertid ha spräckts inte på grund av mittenpartiernas agerande utan på grund av den oenighet som varit rådande inom det socialdemokratiska partiet, och naturligtvis på grund av det förhållandet att kommunisterna hade ett avslagsyrkande. Mittenpartierna har föreslagit något längre övergångstider för regleringens avveckling än vad regeringen gjort. Det är riktigt. Centerpartiet har sålunda föreslagit en övergångstid om sex år för storstadsregionerna och fyra år för övriga berörda orter, medan regeringens förslag löd på fyra respektive två år. Vårt ändringsförslag i denna del får ses mot bakgrunden av att vi vill undvika alltför kraftiga årliga höjningar. Vi tyckte därför att det var välmotiverat att föreslå en längre övergångstid än den som anvisats i propositionen. I princip har vi ju fortfarande fri motionsrätt i anledning av Kungl. Maj:ts förslag här i riksdagen. Man skulle, som vi menar, på det sättet kunna göra övergången smidigare så att ingen skulle komma i kläm. Det förtjänar ju också i sammanhanget att påpekas att såväl förslaget om hyresregleringens avveckling som förslaget om den nya bostadspolitiken från regeringens sida lagts fram utan att man gjort klart vilken förstärkning som kommer att ske av det familjepolitiska stödet — och det är inte oviktigt i detta sammanhang. När det gäller övergångstiden så föreslog vi i tredje lagutskottet en kompromiss på fem respektive tre år för regleringens avveckling. Det möttes i slutskedet av starkt motstånd från socialdemokraternas sida. Det var väl i det läget redan avgjort att regeringen skulle komma att ta tillbaka sin proposition. Skådespelet hade redan börjat. I det utlåtande som ligger till grund för dagens debatt står vi kvar vid vårt kompromissbud om fem respektive tre år. På samma sätt gör folkpartiet. Förutom övergångstidens längd föreslog centern att ett direkt besittningsskydd som skulle komma bostadshyresgäst till del också skulle gälla för lokaler såsom butiker, verkstäder osv. Frågan om det direkta besittningsskyddet för lokaler har inte av regeringen åberopats som något brott mot den förutsatta enigheten. Möjligen var det en ren lapsus från regeringens sida att man ej nämnde detta i den kommuniké som lämnades i förra veckan. Vi anser emellertid rent sakligt att detta direkta besittningsskydd skulle vara av stort värde. Jag vill i detta sammanhang beklaga att herr Ebbe Ohlsson inte har kunnat få sin partikamrat herr Bengtson i Solna med på vår linje, som nu också blivit utskottets. Utan att ge mig in på någon detaljanalys av de lagbestämmelser som ingår i de utskottsutlåtanden som vi nu behandlar, vill jag gärna återge några reaktioner bland hyresgäster och fastighetsägare i det här landet. »Politiskt låtsasspel», säger direktören Breitholtz i Fastighetsägareförbundet, och han uttalar också, att »regeringens beslut att dra tillbaka hyrespropositionen är närmast chockerande. Det är obegripligt att politikerna har fallit till föga för den hysteri som drivits fram omkring hyresfrågan.» »Ett djupt beklagligt beslut», säger ordföranden i Hyresgästernas riksförbund Erik Svensson. »I ett politiskt låtsasspel har vitala hyresgästintressen åsidosatts.» Herr Svensson framhöll också att »landets hyresgäster nu förblir hänvisade till provisoriska krislagar under oviss tid>. >Avvecklingen av hyresreglerigslagen kommer att fortsätta utan att hyresgästerna på de avvecklade orterna får det rättsskydd mot obilliga uppsägningar och oskäliga hyreshöjningar som är en absolut förutsättning för hyresregleringens slopande.» »Redan nu ligger», enligt herr Svensson, »på regeringens bord förslag om avveckling på ytterligare ett 70-tal orter, av vilka flera hör till storstadsområdena. Hyresgäströrelsen kommer att fortsätta sina ansträngningar att få till stånd en förändring av den föråldrade lagstiftningen», sammanfattade Erik Svensson. » Vi vill ha permanent uppsägningsskydd och effektiva spärrar mot oskäliga hyror, och nu spräcks försöket till en totallösning av hela bostadsfrågan», hävdar direktör Arne Näverfelt, Näringslivets byggnadsdelegation.

Förmodligen är detta en realistisk bedömning av utgången här i kammaren. Att det i så fall sker i regi av en regering, som ofta och gärna talar om hur stark och modig den är, gör naturligtvis inte tragedin i det hela mindre. Jag vill säga att detta är en tragedi som drabbar många låginkomstgrupper i samhället, vilka på det här sättet inte får den möjlighet som de annars kanske hade kunnat räkna med. Det är naturligtvis också en tragedi för den regering som först lägger fram en proposition och sedan återkallar den. I det här sammanhanget ämnar jag inte lägga några blommor för regeringens fötter. Herr talman! Med stöd av vad jag har anfört ber jag till slut att få yrka bifall till samtliga de reservationer vid tredje lagutskottets utlåtande nr 58 där mitt namn finns med och i övriga delar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I frågan om regeringens återkallande av propositionen uttalade jag mig redan förra onsdagen. Vad som hänt sedan dess ger mig inte anledning att ändra uppfattningen, och jag skall i detta sammanhang inskränka mig till att yrka bifall till reservation I.

Jag tror att vi alla skulle ha nytta av en sådan analys av situationen.

Nu har ju regeringen åsidosatt varje hänsyn till hyresvärdar och hyresgäster och naturligtvis inte minst till alla de människor som inte har någon högre önskan här i livet än att bli hyresgäster någonstans. Ja, vad skulle justitieministern ha sagt?

Vi skulle väl också ha fått veta att en lagstiftning som var bra för ett kvarts sekel sedan kanske inte längre ter sig riktigt modern och inte riktigt svarar mot de önskemål som dagens människor har i ett helt förändrat läge. Med försiktig hand skulle väl departementschefen sedan ha vidrört alla de avarter som den nuvarande hyresregleringslagstiftningen har medfört. Vi skulle, i mycket polerade ordalag naturligtvis, ha fått veta att mindre nogräknade personer funnit på att utnyttja hyresregleringslagstiftningen till att sko sig på ett högst otillbörligt sätt.

Förmodligen skulle departementschefen i sitt presentationsanförande också ha kommit in på rent samhällsekonomiska aspekter.

Jag föreställer mig att justitieministern, efter att på det sättet ha målat upp bakgrunden till den föreslagna lagstiftningen, skulle ha givit oss en redogörelse för de kommittéer som har arbetat på detta område.

Det kan kanske sägas — det bör nog sägas i detta sammanhang — att representanterna för dessa parter, fastighets Ang. hyreslagstiftningen ägarföreningar och hyresgästföreningar, var och en på sitt sätt under det år som frågan har varit aktuell väl har gjort vad de har kunnat göra för att främja en så hyfsad sjösättning av denna lagstiftning som möjligt. Fastighetsägarföreningarna har på ett rimligt och anständigt sätt klargjort för sina medlemmar att slopandet av hyresregleringslagstiftningen inte kommer att medföra några möjligheter att skära guld med täljknivar. På samma sätt har jag kunnat konstatera i Hyresgästföreningens tidskrift, att man har gjort vad man har kunnat för att dämpa den i och för sig helt naturliga och förklarliga oro för hyreshöjningar som uppstår hos människor, vilka vet om, att de bor synnerligen billigt. Hitintills har man ju skött detta på ett hyggligt och anständigt sätt — det får väl ändå alla medge — från de parter som har de största intressena och träffar avtalen, alltså fastighetsägarna och hyresgästerna. Så sent som i denna månad har vi fått ett bevis för hur angelägen den föreslagna lagstiftningen anses vara från hyresgästsynpunkt. I december numret av tidskriften Vår bostad finns en skildring av hur hyresgästföreningens ordförande tycker sig ha kommit underfund med att några enligt hans uppfattning olämpliga motionsplaner var på gång inom det socialdemokratiska partiet. I sin lilla spalt talar ordföranden om att han varit inbjuden till ett förtroenderådssammanträde för att utveckla sina synpunkter på de motionsfunderingarna, i syfte att, som han säger, förhindra att den viktiga saken alltså hyresregleringens avskaffande — skadades.

Han skulle väl ha talat om för oss att hyreslagstiftningssakkunnigas förslag innehöll vissa mycket bestämda spärrar mot oskäliga hyreshöjningar. Vi skulle också fått veta det jag sade alldeles nyss, nämligen att det är helt naturligt och förklarligt om vissa hyresgäster känner oro inför en ändrad situation. Och det är ju inte så konstigt — har man i 25 år haft bestämmelser som nu skall avvecklas till förmån för något som antydes bli en fri hyresmarknad och ett fritt avtalssystem, kan det självklart uppkomma en oro. Vi skall inte förtänka någon enda människa att han eller hon funderar över sina egna ekonomiska förhållanden. Men jag förmodar att departementschefen skulle ha talat om för oss att regeringen hade tänkt på dessa oroliga människor och i sin proposition ytterligare byggt ut spärrarna och dessutom skapat vissa övergångsbestämmelser, de s.k. avtrappningsreglerna.

Det gamla romerska talesättet gäller alldeles uppenbart för regeringen: » Vad som är tillåtet för gudarna är inte tilllåtet för oxarna» — detta under förutsättning att gudarna finns i regeringen och oxarna här i riksdagen.

Vad skall väl jag då säga som motionär i den situation som nu uppkommit? Ja, jag kan ju säga att jag tycker att det var ett rätt bra anförande som jag tilltrodde vår justitieminister och att jag inte har så särskilt mycket att tilllägga; jag skulle rent av inte ha kunnat göra det bättre själv. Jag ber därför att få instämma i det. Herr talman! I motsats till folkpartiet och centerpartiet har jag utformat min motion så att den till alla delar ansluter sig till regeringsförslaget.

Det är synd, herr talman, att det inte finns några sådana socialdemokrater, i varje fall förefaller det som om det inte skulle finnas några sådana. I stället gjorde man på det sättet att man avhöll sig från att delta i hanteringen av detta ärende.

Det är synd att situationen är denna. Det är naturligtvis också förklaringen till att det i detta sammanhang finns några reservationer. Jag skall inte här gå in på att motivera reservationerna; motiven finns i texten. Jag skall, herr talman, nöja mig med att yrka bifall till utskottsutlåtandet med de ändringar som föranleds av bifall till reservationerna nr III, IX och X. Vi har ju, herr talman, fått lov att också behandla vissa andra utlåtanden i detia sammanhang, och jag skulle vilja sluta med att i kammarledamöternas åtanke varmt anbefalla statsutskottets utlåtande nr 198 röranade ett förslagsanslag på 300 000 kronor till information om hyreslagstiftningen. I bästa fall — om kammaren biträder min motion — kommer detta anslag att användas till det som det från början var avsett att användas till, nämligen att informera hyresvärdar och hyresgäster på ett sådant sätt att inga onödiga rättsförluster skall behöva uppstå. Det är ju ingen av oss som är med och beslutar i det här ärendet som vill det. I sämsta fall — dvs. om min motion avslås — så kommer anslaget att behövas för den objektiva information om vilken det talas i propositionen, en objektiv information om vad som har inträffat i denna fråga och vad som kommer att gälla efter den 1 januari. Herr justitieminister, det kommer att råda en enorm förvirring. Det är inte bara att säga att vi nu har alla de gamla bestämmelserna kvar. Det är ju inte ens sant. Folk har under ungefär ett års tid matats med information om den hyreslagstiftning som vi skulle komma att Ang. hyreslagstiftningen få. Folk är invanda på de tankegångarna. Och så inträffar det i december månads mitt att en majoritet här kanske bestämmer att vi inte får en sådan lagstiftning. Då behövs det verkligen en objektiv information.

Herr talman! Förra veckans stora politiska händelse med den återtagna propositionen har väckt stor uppmärksamhet hos allmänheten, både hos hyresgäster och fastighetsägare. Frågan om bostäder och hyror befinner sig i centrum av den politiska debatten, och det är därför naturligt att när regeringen återkallar en proposition i en så stor och betydelsefull fråga, så ger det eko långt utanför Helgeandsholmen. Men det är inte bara tillbakadragandet av propositionen som tilldragit sig stor uppmärksamhet. Också den del av frågans handläggning som rör proceduren i kamrar och utskott har gett anledning till en hel del uppmärksamhet. Det hör inte till vanligheterna att talmännen vägrar att framställa proposition på ett förslag. När så skedde förra veckan på det socialdemokratiska förslaget om att lägga regeringens skrivelse till handlingarna, så var det något extraordinärt. Och det finns utan tvekan delade meningar om riktigheten i det utslag som talmannen gav. Det är klart att vi skulle kunnat begära votering och ställt talmannen i en besvärlig situation, men vi ville inte ha tvist med talmannen — som vi alla har aktning och respekt för — och därför begärdes inte votering. Jag vill tillägga: Vi är ointresserade av procedurfrågan. Det är sakfrågan som för oss är det väsentliga. Precis samma omdöme skulle jag kunna ge om den handläggning som förekom i tredje lagutskottet, då vi behandlade det från kamrarna remitterade ärendet. även här förekom en handläggning som vi ställt oss frågande inför. Först tillstyrktes tillbakadragande av propositionen, och sedan togs ändå motionerna upp till behandling. Enligt vanlig utskottskutym hängde ju motionerna i luften, när det inte längre fanns någon proposition att behandla. Den socialdemokratiska delen av utskottet begärde emellertid inte heller här någon votering, trots att det kanske funnits anledning därtill. Det är som sagt inte proceduren som för oss är det väsentliga, utan den slutliga och sakliga delen av ett ärendes behandling. När vi förra veckan debatterade remissförslaget om återkallande av propositionen gick tongångarna höga. Från två av utskottets ledamöter gjordes då uttalande om att regeringen inte skulle blanda sig i utskottets behandling av frågan. Något sådant hade ju heller inte förekommit, och jag förmodar att yttrandena fälldes i en stund av besvikelse över att en »politisk godbit» gått de borgerliga partierna förbi. Det är uppenbart för alla som är något så när initierade i det borgerliga spelet att mittenpartiernas uppträdande var ett mycket väl förberett utspel inför 1968 års val. Ju flera rapporter som kommer fram från mittens agerande i denna fråga, desto klarare står det för oss som deltog i utskottsarbetet från den socialdemokratiska sidan i tredje lagutskottet att det rörde sig om ett mycket försåtligt handlande från mittens sida. Det rörde sig inte bara om förlängning av övergångsbestämmelserna från fyra till sex år — från fyra till fem nu enligt det senaste förslaget — utan om formuleringar i skrivningen i framför allt folkpartiets motion som sedan skulle användas i valrörelsen. Mittenpartierna som — i varje fall när det gäller folkpartiet och till en mindre del centern — gastat i högan sky och ut .dömt den nuvarande hyreslagen skulle genom de formuleringar som motionerna innehöll presenteras som hyresgästernas räddare. Folkpartiet har så länge man minns tillbaka i varje större fråga drivit politisk taktik. Man har brukat sätta upp fingrarna i luften och känna efter vart vinden blåser och sedan rättat sig därefter. Numera håller man sig ju med en s.k. taktisk grupp — jag vet inte om det är fråga om något som liknar de kommunistiska cellbildningarna. Det sägs från initierat håll att den taktiska gruppen leds av några ungliberaler, som visst någon äldre folkpartist döpt till hattifnattar. Det är de som gett upphovet till de politiska svängningar som partiet gjort i denna fråga. Om man tittar på folkpartiets handlande i en följd av frågor under innevarande år finner man hur folkpartiet sett taktiskt på varje fråga. Låt mig bara räkna upp en liten provkarta som hastigast. När det gällde investeringsbanken gick man först ut och kritiserade regeringsförslaget för att sedan av taktiska skäl — när man förstod att detta var någonting som kunde vara farligt för folkpartiet ändra sin uppfattning. I författningsfrågan gjordes en uppgörelse. Men därefter har mittenpartierna — det gäller framför allt cenierpartiet återfallit i sin gamla negativa kritik. Den träffade uppgörelsen har misstänkliggjorts, och centern har mer eller mindre uppmanat remissinstanserna att gå emot den träffade överenskommelsen. I EEC-frågan kan man peka på liknande handläggningar, där man sagt eft först och sedan agerat på ett annat sätt. I fråga om devalveringen är det ungefär likadant. Där har man haft olika uppfattningar. En grupp vill inte devalvera, en annan vill devalvera, och en tredje grupp säger att man skall vänta. Så kommer vi då till hyresregleringen, där man alltså agerat på det sätt som jag här hastigt har sökt att beskriva. Hela tiden följer man mönstret: ängsligt sökande efter ståndpunkter som inte stöter bort väljarna. Först agitation i en riktning, sedan ett ställningstagande av rakt motsatt innebörd. Ofta en agitation i pressen, men en helt annan ståndpunkt i riksdagen. Det är svårt att veta var man har framför allt folkpartiet, men även centern i vissa av dessa frågor. Låt mig ta ett citat för att belysa hur en av partiets ledande män agerat när det gäller hyresfrågan.

Men herr Ohlin önskade inte gå radikalt fram på denna punkt. Det skulle bara fresta socialdemokraterna att starta en kampanj emot kravet på denna reglerings slopande, ansåg herr Ohlin. Saken skulle därmed inte gagnas. Folkpartiet kan i denna fråga bara ligga ett litet stycke framför socialdemokratin så att denna inte behöver frukta att vi skall angripa dem när de successivt avvecklar regleringen.» Så sade herr Ohlin i ett för honom ovanligt öppet anförande vid en offentlig tillställning. Man skall alltså ligga så nära framför socialdemokraterna som möjligt, men man skulle inte angripa socialdemokratin när den tog fram frågan om hyresregleringens avskaffande. Sedan kom vi fram till den situationen då regeringen var i färd med att avskaffa hyresregleringen. Då fick vi se hur mycket de deklarationer som folkpartiledaren gjorde för tre år sedan var värda. Vid folkpartistämman i Sundsvall i år, tre år senare, gav herr Ohlin startsignalen till en kampanj som han 1964 varnade för. Sedermera har den nye Dessa exempel visar hur folkpartiet i denna fråga bedriver en dubbelbottnad politik. På tal om den taktiska gruppen kanske jag kan säga att såvitt jag vet håller sig centerpartiet inte med någon taktisk grupp, men man har ju herr Hedlund, och det är väl tillräckligt ur taktisk synpunkt. Jag kan tillägga att från som det brukar heta vanligtvis mycket välunderrättade källor har jag erfarit hur man också velat agna högern kring mittenbetet i denna fråga. Det gjordes framställningar till högerpartiet att även högern skulle motionera i denna fråga i ungefär liknande form som mittenpartierna gjort. Det länder högern till heder att den inte föll för frestelsen att operera som mittenpartierna ville. Eller kanske rättare: Högern visste vad den ville i frågan, och den kunde inte finna någon ur sin synpunkt varken taktisk eller saklig anledning att falla för de motionskrav som mitten ville att högern skulle framlägga. Jag skall kanske för att förkorta mitt anförande ta upp litet av vad de föregående talarna sagt. Herr Alexanderson säger att det är ofattbart att regeringen inte vågade stå för förslaget och att det var svagt att man lät formuleringar i dagspressen vara avgörande för att frågan skulle falla. Och så tog han exemplen från Dagens Nyheters reportage kring hyreshöjningarna i Danmark. Ja, herr Alexanderson, men mot bakgrunden av vad jag skildrat här om mittenpartiernas och framför allt folkpartiets agerande, när vi ser hur folkpartiets tidningspress piskar upp en stämning som skrämmer upp hyresgästerna, tror herr Alexanderson då att socialdemokraterna skall avstå från att lägga andra synpunkter på denna fråga? Skulle socialdemokratin ensam stå för ansvaret, medan ni skulle springa som räddhågade harar bara för att ni ville vinna taktiska fördelar i denna fråga? Jag bara ställer frågan, men jag vill ha sagt till herr Alexanderson, att det inte går för ett eller två partier att gå fria i detta avseende. Det är mittenpartiernas agerande som lett fram till att vi hamnat i det läge där vi i dag befinner oss. Herr Alexanderson påstår vidare att regeringen inte hade råg i ryggen. Jag skulle vilja säga så här: En regering som råkar i det läget att den anfalls på det sätt som skedde, kan naturligtvis också dra på sig obehag genom att dra tillbaka en proposition. Det är inte fråga om att inte ha råg i ryggen, utan om att göra bedömningar. Och jag vågar säga att regeringen i detta fall uppträde starkt när den vågade ta tillbaka sin proposition och också ta emot de angrepp som självfallet kom från både mittenpartierna och högern. Herr Alexanderson säger att han tror att folket inte skall bluffas. Nej, jag har också samma goda tro, herr Alexanderson, men vår tro grundar sig på helt olika utgångspunkter. Jag tror att när människorna i vårt land får sakliga upplysningar om mittenpartiernas agerande i denna fråga, då är det dem man kommer att reagera emot. Jag har under denna vecka mött många människor som diskuterat hyreslagstiftningen och den indragna propositionen. De har sagt att det självfallet är helt enkelt oförskämt att falla ett parti i ryggen så som mittenpartierna har gjort. Vi skall kanske inte göra sådana värderingar här, men då är det naturligt att man får detta svar. Herr Alexanderson säger också att folket i bostadskön är att beklaga. Jag måste till herr Alexanderson ställa den retoriska frågan: Uppstår det en enda lägenhet mer därför att hyresregleringen behålls? Herr Nils-Eric Gustafsson gjorde ett långt inlägg, och i slutet undrade jag om han hade kommit in på fel manuskript — det lät i varje fall så av vissa tolkningar. Han sade nämligen att det är ett bekymmer för låglönegrupperna att hyresregleringen består. Herr Nils Eric Gustafsson! Gå ut och fråga dem som bor i de små lägenheterna i någon central del av Stockholm om de är bekymrade över att hyresregleringen behålls och att ett upphävande skjuts på framtiden! Det går inte att göra demagogi på det sätt som herr Gustafsson vill. Han tog upp herr Palmes artikel om politisk moral. Dess värre är inte herr Palme närvarande så att han kar svara, men vad han skrivit är till alla delar riktigt. Herr Nils-Eric Gustafsson skildrade motionernas inlämnande och sade, att först kom herrar Hagnell och Lundberg, sedan kommunisterna och därefier centerpartiet. Ja, om man vill lägga ungefär samma synpunkter som centern gör på denna fråga, nämligen taktiska, konstaterade ni självfallet vad de andra sade och rättade er därefter när ni skrev era motioner. Vidare gjorde herr Nils-Eric Gustafsson gällande att de motioner som herr Lundberg och kommunisterna har lämnat egentligen skulle vara avgörande, men där fanns inget reservationshot. Formuleringarna var av helt annat slag än vad mittenpartierna hade kommit fram till.

Herr Lidgard hade en intressant skildring som jag närmast skulle vilja beteckna som en något för tidig julsaga eller som en luciasaga, där han talade om vilket anförande han skulle kunna förvänta att justitieministern skulle hålla. Jag skall inte föregripa herr Kling, men jag vill ändå säga att det kanske var en blivande justitieminister som stod här och talade, och vi får väl i så fall se hur han kommer att agera den gång han skall framlägga förslag om ändringar i hyresregleringen. Det var annars en frihandsteckning. Jag har respekt för högern ståndpunkt, men dess värre kan vi inte tacka ja till den. Vi vill inte utsätta oss för risken att gemensamt med högern genomföra en lagstiftning som sedan skulle vålla attacker från mittenpartiernas sida. Det är hyggligt av herr Lidgard att bjuda ut tjänster, men vi kan i detta läge inte använda oss av dem. I sak kan man säga att vi beklagar att vi råkat in i detta läge, men det kan varken herr Lidgard eller jag rå för — det är andra som bär ansvaret i det fallet, och var ansvaret finns har jag sökt redovisa. Jag tillät mig i förra veckan fråga högerledaren, herr Holmberg, om hur han såg på mittenpartiernas extraturer i hyreslagsfrågan. Till svar fick jag då något slags filosofisk utläggning, som egentligen innebar att herr Holmberg ingenting sade om mittenpartierna. Jag kan förstå honom. Om man vill hålla borgfred och om man inte vill säga vad man tycker om andra partiers agerande, då talar man naturligtvis i gåtor. Eftersom högerns ungdomsförbund har varit betydligt handlingskraftigare än högerledaren genom att i pressen och genom uttalanden i övrigt ställa mittenpartierna mot väggen, skulle jag vilja ställa följande fråga till herr Holmberg — ja, herr Holmberg är inte i kammaren nu men det finns kanske någon som kan vidarebefordra min fråga till honom: Intar herr Holmberg samma ståndpunkt som högerns ungdomsförbund? Jag tror att han i sak gör det, men det skulle vara intressant att höra hans svar på denna fråga. Jag vill när det gäller både högerns ungdomsförbunds och herr Holmbergs yttranden om ungdomen och hyressituationen tillägga att de unga inte skulle ha fått någon lättnad i form av billigare hyror, om det lagförslag diskussionen gäller hade framlagts. Det hade inte inneburit några hyressänkningar Ang. hyreslagstiftningen i de lägenheter som de unga i första hand efterfrågar och har möjlighet att få hyra. Högerns tal om detta är alltså, jag höll på att säga ett tal mot bättre vetande. Herr talman! Det har förekommit många märkligheter vid denna frågas behandling. Det 139 sidor stora verket från tredje lagutskottet redovisar inte precis i klartext allt som hänt. Det märks också på de egendomligheter som utskottsutlåtandet är behäftat med. Det står på ett ställe att man tillstyrkt att propositionen fick återtagas men att man av tekniska skäl även i fortsättningen talar om »propositionen». Det borde egentligen ha stått »tryckeritekniska skäl», ty för att slippa rätta en mängd sidor som förelåg i korrektur och för att hinna trycka handlingarna i rätt tid, var man tvungen att göra på detta sätt. Jag vill gärna från kammarens talarstol ge utskottets sekretariat en eloge för det sätt på vilket det löst denna besvärliga fråga. Sekretariatet har gjort ett gott arbete. I princip råder det ingen större oenighet om att hyreslagen, såsom den nu är beskaffad, bör ersättas med en ny och mera modern, i vilken man tar hänsyn till inträdda förhållanden på fastighetsmarknaden. Vi som tillstyrker tillbakadragandet av propositionen, delar den uppfattning propositionen gav uttryck åt, nämligen att man bör få en hyreslag byggd på permanent besittningsskydd, fri avtalsrätt och med hyresregler som på bristorter förhindrar att efterfrågetrycket medför en icke önskvärd uppskruvning av hyresnivån. Som vi anför i vår reservation bygger en övergång på att det finns starka partsorganisationer och att vi får effektiva hyresnämnder samt — och det är det mest väsentliga — att systemet genomförs i en atmosfär av förtroende mellan hyresgäster och fastighetsägare. När propositionen framlades syntes förutsättningarna goda, men det taktiska spel som förekommit från vissa partier har förhindrat genomförandet av den föreslagna lagen. Mittenpartierna har anklagat regeringen för vacklande uppträdande, men denna fråga är inte vilken fråga som helst. Jag skulle vilja jämföra den med frågan om högertrafiken, som man också efter moget övervägande tog ställning till i enighetens tecken. Denna fråga är så mycket mera brännande som den berör människornas ekonomi i mycket hög grad och följaktligen inte kan undgå att få politiska konsekvenser. Det är mot denna bakgrund man måste se mittenpartiernas agerande och fördöma detta. Det var här de skulle börja valrörelsen 1968 och genom att skrämma upp hyresgästerna få den politiska vågskålen att väga över till de borgerligas fördel. Men spekulationen gick inte hem. Även om motiveringarna var finurligt skrivna och väl inlindade, blev de genomskådade. Nu förstår man kanske bättre den upprördhet som talesmännen för de borgerliga partierna visade i förra veckans debatt. Avslöjandet kom tidigare än de hade beräknat. Det är beklagligt att hyresfrågan hamnat i denna situation men tidpunkten för övergång till ett nytt system på hyresmarknaden måste uppenbarligen framflyttas. Reformen får anstå tills vidare. Regeringen har genom återtagandet av propositionen visat att den hellre tar en del olägenheter med behållandet av den nuvarande lagen. Skyddet av hyresgästens intressen är så viktigt att den nuvarande hyreskontrollen är att föredra till dess en lugnare politisk atmosfär inträtt i denna fråga. I den reservation, II, som vi har fogat till tredje lagutskottets utlåtande nr 58, har vi hävdat att vi med anledning av den ståndpunkt som vi intagit saknar anledning att gå in på någon prövning av de motioner som väckts i anledning av regeringens proposition. I det som rör sakfrågan kan man räkna med — och det tror jag på goda grunder — att justitieministern till vårriksdagen kommer att lägga fram förslag som in nebär förbättringar och ett gott skydd för hyresgästerna. Dessa skall nämligen inte behöva lida på grund av folkpartiets och centerpartiets politiska spekulationer. Det är hyresgästerna som regeringen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen velat skydda. Herr talman! Eftersom vi deklarerat att vi inte tar ställning i sak, kan jag övergå till att anföra några ord om de motioner som kvarligger från den fria motionstiden. Beträffande motionerna av herrar Dahlberg och Svenning vill vi förorda att departementschefen genom de sakkunniga som redan finns i departementet låter undersöka möjligheterna för införande av något slags vanhävdslag när det gäller bostadsfastigheter. De synpunkter som motionerna innehåller rekommenderar vi till beaktande. Herr Lundbergs motion om prisstopp på hyreslägenheter anser vi besvarad genom de åtgärder som nu vidtagits från regeringens sida. Motionerna av herr Torsten Andersson och herr Börjesson i Falköping anser vi inte böra föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. Herr talman! Jag hemställer om bifall till tredje lagutskottets förslag i punkterna A och B i dess utlåtande nr 58 samt till reservationerna II, XII, XIII och XIV.
Herr talman! Jag förstår att herr Göran Karlsson har det litet besvärligt i den här debatten i dag. När jag satt i min bänk gjorde jag mig frågan: Hur skulle herr Göran Karlsson ha argumenterat om regeringen inte hade dragit tillbaka sin proposition? Enligt vad jag förstår har han gjort en hel kullerbytta i denna fråga — visserligen inte ensam. Jag tackar herr Göran Karlsson, som är min gode vän och som jag egentligen inte kan vara allvarligt arg på, för att han nämnde namnet Gunnar Hedlund. Han inläste i det något slags garanti för att taktiken nog finns på centersidan. Jag tackar för de uppskattande ord som herr Karlsson där gav till herr Hedlund. Jag skall framföra dem. Det har kommit att bli rätt underliga förhållanden mellan högern och socialdemokraterna. Här ställer herr Göran Karlsson frågor till herr Holmberg. Jag vet inte om det är nödvändigt. Herr Lidgard sade för en stund sedan att han numera var iklädd justitieministerns mantel. Han angav inte färgkombinationerna, men jag föreställer mig att det måste vara blått och rött — eller kanske ordningen skall vara omvänd. Herr Karlsson sade någonting annat om att vi hade försökt att agna högern på oppositionssidan i den här frågan. Jag ber alltså herr Göran Karlsson om klart besked huruvida något sådant har skett när det gäller centerpartiet. Jag tycker att det skulle vara mycket bra att få reda på det. Sedan sade herr Göran Karlsson att sakfrågan är den viktigaste, men han talade taktik under 95 procent av sitt anförande. Jag tror inte att det går riktigt ihop. Visst är sakfrågan viktig, men inte fick man den uppfattningen i förra veckan, när regeringen tog tillbaka sin proposition, och inte tror jag att man fått den uppfattningen i dag efter att ha hört herr Göran Karlssons anförande. Herr Göran Karlsson sade vidare att folkpartiet — eller han kanske packade ihop folkpartiet och centern och talade om »mittenpaketet> — gastade. Jag försökte vara ganska lågmäld i diskussionen här i dag. Det försökte jag också vara vid förra veckans remissdebatt. Jag tror alltså att uttrycket om gastandet är något överdrivet. Vidare sade herr Göran Karlsson att vi borde gå ut och fråga de låginkomstgrupper som bor i lägenheter, vilka genom den av regeringen föreslagna hyreslagstiftningen skulle få högre hyror. Det där sista sade han inte, men innebörden är ju den. Jag skulle vilja returnera uppmaningen och be herr Göran Karlsson fråga dem som inte har någon bostad i dag. Jag tror det skulle vara ganska lärorikt. Det var ur den aspekten jag tog upp den problematik som kommer att uppstå, om man inte får en tillfredsställande hyreslagstiftning. Herr Göran Karlsson påstår också att vi inte har tagit något initiativ. Jo, det har vi visst! Man bör naturligtvis hellre fråga regeringens representanter och herr Göran Karlsson om hur det är ställt på den punkten, när regeringen lägger fram en proposition och alltså visar initiativ men sedan någon månad därefter återtar propositionen av en eller annan anledning. Jag tycker inte att det tyder på någon särskilt stark initiativkraft. Herr Karlsson ville också gärna förhåna att vi talat om splittring inom riksdagsgruppen och bad oss vänta och se hur voteringen kommer att gå. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att voteringen kommer att gå bra enligt herr Göran Karlssons uppfattning. Jag är alldeles övertygad om att voteringen ger det resultat man dikterat. Av omtanke om herr Göran Karlsson och någon annan begränsade jag mig till att tala om riksdagsgruppen. Men jag skulle kunna ha frågat hur det är med splittringen inom regeringen i den här frågan. Det finns skäl också för den frågan.

Herr talman! Herr Göran Karlsson spelade till att börja med upp den gamla vanliga skivan om folkpartiets växlande ståndpunkter. Han har väl inte uppfattat vad jag beträffande denna lagstiftningsfråga under den senaste tiden upprepade gånger har klargjort, nämligen att de ståndpunkter som vi har tagit helt och hållet överensstämmer med dem som tidigare har deklarerats i sådana här sammanhang. Det finns sålunda inte något som helst sakligt underlag för herr Göran Karlssons påstående, och jag saknar anledning att närmare gå in på det. Jag vill i detta fall inte heller gå in på frågan om folkpartiets ståndpunkt i de övriga sammanhang, som han tog upp. Det må i så fall andra göra. Herr Göran Karlsson talade om sensationsreportagen och den oro hos hyresgästerna som dessa har väckt. Det framgick av hans anförande att han talade efter ett i förväg skrivet manuskript. Han kunde därför inte ta hänsyn till att jag här har klargjort att det inte finns någon som helst anledning till en sådan motivering. Motionerna var ju klart ägnade att dämpa hyresgästernas oro och hade ingenting alls att göra med något slags sensationsmakeri om de högre hyror som skulle bli resultatet av lagförslagen. Hade man haft den uppfattningen, hade det naturligtvis varit enklast för socialdemokraterna att säga: Vi tror inte att det blir så stora hyreshöjningar, men om ni vill ha ytterligare spärrar, kan vi gå er till mötes, kompromissa och skriva ihop oss om detta. Det skulle vara bra. En tillfälligt upphetsad opinion kan komma fram vid föreningssammanträden och i pressen, men den kan ju ändå inte få vara avgörande för hur ett sådant här förslag skall genomföras. Det väsentliga är hur förslaget i verkligheten kommer att te sig och hur dess tillämpning kommer att bli. I detta avseende får vi vänta ett eller annat år innan vi ser resultaten. Tror vi på lagens konstruktion och tror vi på de riktlinjer vi har dragit upp för hur den skall tillämpas, finns det inte någon som helst anledning till oro. Slutligen sade herr Göran Karlsson något om människorna i bostadskön och förstod inte vad de hade med denna fråga att göra. Jag klargjorde i mitt yttrande — om herr Göran Karlsson nu hade hört på att det finns en hel del lägenheter som nu inte utnyttjas rationellt. En del personer bor i större lägenheter än de behöver, och en del personer har lägenheter bara i beredskap, därför att de inte är säkra på att de kan få en lägenhet när de i framtiden behöver en. Kan man genomföra en sådan här lagstiftning, upphör allt detta. Då kommer alla desa lägenheter fram och blir utbjudna på hyresmarknaden. Det är en sak som har klarlagts så många gånger, att jag inte kan förstå att inte också herr Göran Karlsson har förstått sammanhanget.

Herr talman! Sagor är i allmänhet till för snälla barn, men när man ibland berättar dem för vuxna har de oftast en undermening. Jag är ledsen att herr Göran Karlsson inte fattade undermeningen i mitt anförande, men jag skall gärna senare stå till tjänst med en privatlektion utanför kammaren. Herr Nils-Eric Gustafsson och herr Göran Karlsson har ägnat rätt stort utrymme åt att diskutera frågan huruvida regeringen har råg i ryggen eller ej. Jag skall inte lägga mig i den diskussionen. Jag skall endast konstatera en annan sak, nämligen att regeringen alldeles uppenbart har haft kommunisterna i ryggen och att det är den svansen som har styrt utvecklingen.

Herr talman! Den här gången skall jag akta mig för att kalla herr Göran Karlsson för Göran Persson, men jag kan inte hjälpa att varje gång jag hör herr Karlsson så tänker jag på Göran Persson. En så orimlig — jag höll på att säga svamlig — bevisning som herr Karlsson framförde får man sällan höra. Herr Karlsson började med att åberopa ett uttalande som herr Ohlin skulle ha gjort vid ett partimöte för tre år sedan. Om jag fattade citatet rätt, hade ju herr Ohlin sagt att folkpartiet inte skulle så att säga gå till någon privat aktion i den här frågan, dvs. folkpartiet skulle agera så att socialdemokraterna inte skulle bli angripna när de lade fram ett förslag om hyresregleringens avskaffande. Trots att man resonerat så på folkpartihåll har regeringen blivit fullständigt »skakis», när det kommit förslag om en mycket måttlig ändring i propositionen. Herr Göran Karlsson påstår vidare att man vid folkpartiets partikongress 1 somras tryckte på startknappen för en kampanj i den här frågan. Det är en ren och skär lögn. I varje fall måste det vara en sak som ingen av de närvarande vid kongressen lade märke till. Folkpartiets press piskar upp en stämning som skrämmer hyresgästerna, säger herr Göran Karlsson. Jag har visserligen lämnat pressen, men så pass mycket följer jag med folkpartipressen att jag vet att det inte utgått något påbud till folkpartiets tidningar att piska upp stämningen mot regeringsförslaget. Om partiledningen hade varit så oförsiktig att den skickat ut ett sådant påbud, tror jag att pressen skulle ha handlat tvärtom eller i varje fall vägrat att göra någonting alls i sammanhanget. Ett annat av herr Göran Karlssons påståenden är att det skulle finnas en taktikgrupp inom folkpartiet med uppgift att lägga upp propagandan. Jag tillhör folkpartigruppen och jag tillhör partiets förtroenderåd, men jag har aldrig hört talas om någon taktikgrupp som avdelats för att syssla med propaganda i fråga om hyresregleringen. Kvar står, herr talman, att det är något annat än folkpartiets och centerpartiets blygsamma ändringsyrkanden som har påverkat regeringen att ta tillbaka sin proposition. Det är närmast skrattretande att läsa statsutskottets utlåtande nr 198, i vilket utskottet hemställer att riksdagen för information om ny lagstiftning skall på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1967/68 anvisa ett reservationsanslag av 300 000 kronor. När statsutskottets tredje avdel ning behandlade den frågan förelåg folkpartiets och centerpartiets motioner. Alla socialdemokrater i tredje avdelningen och inom statsutskottet i övrigt kände till dem, men ingen sade ett knyst om att det inte skulle bli någonting av med den nya lagstiftningen på grund av det framförda ändringsyrkandet. Ett rykte påstår att dessa pengar redan skulle vara förbrukade och att det åsyftade informationsmaterialet redan skulle föreligga. Jag vet inte om uppgiften är riktig, men det skulle vara intressant att få ett besked huruvida man redan gjort av med de 300 000 kronorna. Sedan skall jag kanske ändå, herr Göran Karlsson, nämna en sak som gör att man verkligen trodde att det skulle, som här flera gånger har sagts, finnas råg i ryggen hos regeringen. Onsdagen den 19 maj 1965 hölls på förmiddagen en debatt i riksdagen om fortsatt giltighet av lagen om hyresreglering m.m. Vid det tillfället, herr Göran Karlsson, inbjöd dåvarande folkpartiledaren Bertil Ohlin till en samförståndslösning i denna fråga. Herr Göran Karlsson talade om högertrafiken och menade att man borde ha gjort upp på samma sätt i den här frågan. Han hänvisade också till den tidigare utredningen; men där hade varken centerpartiet eller högerpartiet någon representant — från riksdagens sida fanns en socialdemokrat och en folkpartist i utredningen, och på det kan man ju inte bygga en flerpartiöverenskommelse. Den 19 maj 1965 inbjöd som sagt herr Ohlin till en samförståndslösning — jag plockar nu inte reda på vad en eller annan tidning sagt utan citerar herr Ohlin ur riksdagsprotokollet: »Jag vill gärna resa frågan: Borde inte den svenska demokratien kunna klara en sådan uppgift genom gemensamma ansträngningar av regering och opposition? Varför inte sätta sig ner och pröva hur ett radikalare grepp skulle se ut? En parlamentarisk beredning skulle kunna ta hand om utredningsresultaten från de olika expertutredningarna och = förvandla dem till politisk handling.» Jag behöver inte läsa mer. Men vad hände? Tog regeringen emot detta erbjudande om en samförståndslösning? Nej, så skedde inte.

Regeringen får då ta sitt ansvar och presentera de förslag som den finner rimliga.» Just det. Regeringen skulle då ta sitt ansvar för de förslag som framlades — men när det kom till kritan, herr Göran Karlsson, tog inte regeringen ansvaret. Även om herr Göran Karlsson sökt uppträda som försvarsadvokat för regeringen tycker jag att han har grundligt misslyckats. I detta sammanhang, herr talman, kan man inte undgå att påminna sig Hamlets ord: »Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet Över.»

Herr talman! Kanske det var foilkpartiets friska hy herr Alexanderson, nej Axel Andersson — jag har en viss benägenhet att tala om herr Alexanderson när jag ser herr Axel Andersson; men det beror väl på att herr Andersson ständigt försöker den där gamla vitsen om mig och Göran Persson. Jag tycker att vi skall försöka kalla en ledamot vid hans rätta namn och inte göra sådana små försök till kvickheter.

Riksdagsprotokoll i all ära, herr Axel Andersson, men de är inte opinionsbildande på samma sätt som vad tidningarna är. Herr Axel Andersson talar om att folkpartiets press inte har försökt piska upp någon stämning. För att visa hur det förhåller sig med den saken vill jag peka på att Dagens Nyheter den 22 september hade en uppseendeväckande löpsedel där det stod över praktiskt taget hela löpsedeln: »Hyrorna upp 50 proc. om två år.» Det var det dominerande, det som syntes, och överst på löpsedeln stod det: »Domstolsutslag chock för hyresgästen.» Dagens Nyheter fortsatte den 26 november och skrev med samma anmärkningsvärda stora uppslag: »Danmark slopade hyresregleringen: Bostäderna 60 proc. dyrare.» Herr Axel Andersson kan gå till Expressen för den 14 december, dvs. i dag, där han kan se just de löpsedlar jag talat om. Jag tillråder honom — om han inte tror på vad jag här har sagt — ett studium av dem. Jag är övertygad om att hans kanske något karska uppträdande då blir litet annorlunda. Herr Axel Andersson gjorde gällande att om folkpartiets partiledning skulle skicka ut propåer till sin egen press skulle man på det hållet inte ta in dem. Ett studium av folkpartiets press, herr Axel Andersson, visar visserligen inte att partiledningen har sagt någonting men att den ändå medvetet har försökt att färga det hela. Det finns naturligtvis undantag. På löpsedlarna och på förstasidorna skriver man ungefär på det sätt som jag citerade, men i ledaren som läses mindre skrivs det exempelvis i Dagens Nyheter den 7 november inför risken att socialdemokraterna skulle uppskjuta reformen: »Vi finner inte den reaktio nen på något sätt överraskande. De sakliga skälen för mittförslaget är bräckliga och motionärerna borde insett risken att framstöten skulle uppfattas som rent politiskt betingad.» Det är vad Dagens Nyheter på den ansvariga ledarsidan skriver. Det är någonting helt annat än vad man slår upp på löpsedlarna, där man piskar upp stämningen. Försök inte, herr Axel Andersson, att säga att folkpartiets tidningar inte har sökt medverka till att skrämma hyresgästerna för hyresstegringar. Herr Axel Andersson säger också att han aldrig hört talas om någon taktiksrupp inom folkpartiet. Det är möjligt att både han och herr Alexanderson lever fjärran från det politiska liv som levs i herr Ahlmarks och andra ungliberalers sällskap, men det är ju de som dirigerar taktiken på folkpartisidan, medan gamla veteraner som herrar Axel Andersson och Alexanderson inte kan hänga med i svängarna. Jag förstår det, därför att det kanske inte alltid är så lätt att göra det. Jag hinner inte i denna korta replik säga mer till herr Axel Andersson. Herr Nils-Eric Gustafsson har talat om kullerbyttor. Det kan han ju alltid roa sig med, men om kullerbyttor har skett beror det på att en del har byggt upp kullarna på vilka man sedan har tvingats att ramla. Herr Gustafsson säger också att högern och socialdemokraterna här skulle vara på ungefär samma linje. I sak är det nog riktigt att vi befinner oss på samma linje när vi vill ha en ny hyreslagstiftning. Men herr Nils-Eric Gustafsson kan ju även i det här fallet vänta på voteringen. När jag talade om sakfrågan gällde det handläggningen av ärendet. Jag tog upp procedurfrågan och sade att beträffande den ville vi inte ha någon strid. Beträffande låginkomstgrupperna säger herr Nils-Eric Gustafsson att jag bör gå ut och fråga dem som inte har någon bostad hur de ser på läget. Men, herr Ang. hyreslagstiftningen Nils-Eric Gustafsson, det beror ju på hur många bostäder vi kan bygga, om vi kan avskaffa bostadsbristen. Så naiv är väl inte herr Nils-Eric Gustafsson att han tror att vår bostadssituation skulle förändras enbart genom att lägga om hyreslagstiftningen.

När vi sedan tog konsekvenserna av detta var herr Ohlin en av dem som skrev på den motion där man talade — lägg märke till det herr Axel Andersson — om att regeringen syftade till kraftiga hyreshöjningar. Det är inte att undra på att både regeringen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen reagerade inför sådant skrivsätt. Till herr Alexanderson vill jag säga att det inte är fråga om att bemästra en tillfälligt upphetsad opinion. Det är i stället fråga om att genomföra en lagstiftning i en politisk atmosfär, där man från alla håll försöker att medverka till att lösa problemen på ett så vettigt sätt som möjligt. Vi har velat få en lösning på det sättet. Det är på grund av mittens agerande som vi befinner oss i nuvarande situation. Herr Alexanderson kanske inte är inne på samma linje som jag, men man kan inte komma ifrån att det var mittenpartiernas handlande som var avgörande. Jag vill säga till herr Lidgard, att det inte är kommunisterna som vi har varit rädda för i det här fallet. Vi har inte velat ha en strid med de stora partierna i den här frågan. Kommunisterna har motionerat, men det är inte dem som vi har lyssnat på. Vi har inte velat ta risken att låta mittenpartierna agera på sitt sätt och högern på sitt sätt, så att vi därigenom skulle fångas i något slags rävsax. Fällan var väl gillrad, men hytet gick inte i den. Herr talmannen anmärkte, att de korta genmälena syntes börja användas för hållande av särskilda anföranden i stället för repliker.

Herr talman! Genmälet skall bli mycket kort. Herr Göran Karlsson påstod att vi skulle ha piskat fram en press kampanj, och så åberopade han en del tidningsuttalanden. Bland annat hänvisade han till ett enligt hans mening tydligen mycket uppskakande reportage med ty åtföljande löpsedlar som hade varit infört i någon tidning — jag tror det var Dagens Nyheter — den 22 september i år. Men, herr Göran Karlsson, hade regeringen lagt fram sin proposition den 22 september i år? Varför tog inte regeringen redan då intryck av den där gräsliga presskampanjen? Det var ju redan då dags att göra det. Kvar står, herr Göran Karlsson, att folkpartiet har — inte som han sade »i år», utan i maj 1965 enligt riksdagsprotokollet — inbjudit till en samförståndslösning. Regeringen sade nej, och inrikesministern förklarade att regeringen då skulle ta sitt ansvar och presentera de förslag som regeringen fann rimligast.
Herr talman! Vad herr Göran Karlsson sade i sitt senaste anförande gav ju alldeles klart besked om att återtagandet av propositionen är helt och hållet taktiskt betingat. Vidare har herr Göran Karlsson i tidigare anföranden talat om den träffade uppgörelsen i författningsfrågan. Vad författningsfrågan kan ha att göra med detta vet jag inte. Herr Axel Andersson upplyste kammaren om att centern och högern som parlamentariska organ icke har varit representerade i den utredning som har föregått propositionen. Detta är riktigt. Jag sade också i mitt första anförande att regeringen inte gjort någon demarsch som visade att man var angelägen om att få denna fråga behandlad på samma sätt som låt oss säga försvarsfrågan. Sedan talade herr Göran Karlsson om »kullar» i anledning av vad jag sagt om låginkomstgrupperna, I så fall Ang. hyreslagstiftningen är det väl med den motivering som herr Göran Karlsson anförde den största »tuvan» som utgöres just av regeringens proposition. Visste regeringen inte när propositionen lades fram att den hade så förskräckliga verkningar som herr Göran Karlsson här antytt?

Herr talman! Herr Göran Karlsson har i sitt huvudinlägg återkommit till en fråga som han ställde till mig föregående onsdag och som gällde vilken uppfattning jag hade om mittenpartiernas agerande i detta sammanhang och om det kunde anses tillfredsställande ur borgerlig synpunkt. Jag svarade förra gången ungefär på det sättet att jag beklagade att den snäva partitaktiken tagit överhand i detta ärende. Jag sade att det är ett nederlag för de många medborgare som kräver konsekvens och rättframhet i det politiska handlandet. Jag tycker inte alls att det svaret är så filosofiskt att herr Göran Karlsson inte skulle kunna förstå det. Men jag skulle kanske lämna en liten förklaring till varför jag med personlig övertygelse är beredd att stå för detta yttrande, som alltså innebär ett allvarligt beklagande av att det förts in alltför mycket partitaktik i denna fråga. Orsaken till min ståndpunkt är att jag inte alls var främmande för de resonemang som föregick väckandet av folkpartiets motion. I själva verket hade jag varit informerad och t.o.m. deltagit i en del överläggningar om denna motion. Men jag fann vid dessa överläggningar att det förelåg ett för stort och spektakulärt moment av partitaktiskt bedömande i denna fråga, vilket jag inte ansåg att högerpartiet kunde biträda med hänsyn till det ömtåliga läge som hyresregleringens avveckling under så många år varit i. Mot den bakgrunden var vi i högerpartiet inte beredda att biträda detta förslag som naturligtvis ur saklig syn punkt skulle kunna diskuteras. Det är i och för sig inte omöjligt att diskutera längre eller kortare avvecklingstider. Men med den avvägning som jag gjorde, och som vi i högerpartiet gjorde, var vi inte beredda att biträda förslaget. Detta är bakgrunden till mitt svar, vilket alls icke, som Göran Karlsson antydde, var av filosofisk innebörd.
Herr talman! När vi nu återigen efter knappt mer än en vecka här i riksdagen debatterar hyreslagstiftningskomkomplexet, ligger på riksdagens bord ett mycket märkligt aktstycke, tredje lagutskottets utlåtande nr 58. Detta är för det första märkligt så till vida som däri först behandlas och föreslås ett godkännande av återkallelsen av vissa delar av lagstiftningskomplexet, men sedan upptar man samma komplex till sakbehandling. Det är för det andra märkligt så till vida som den borgerliga lottmajoritet som framtvingat denna sakbehandling inbördes har splittrat sig så att den på många punkter egentligen är en minoritet. Det föreligger nämligen inte mindre än nio borgerliga reservationer i denna del.

Men, herr talman, den borgerliga delen av utskottsutlåtandet — om jag så får kalla den — är märklig i ännu ett avseende. Trots vad som har förekommit i denna fråga under den senaste tiden hävdar man, att det sedan propositionen avlämnades inte har inträf fat någon omständighet som kan motivera ett återkallande av propositionen. Ja, vill man framställa sig själv som både blind och döv må det vara resandens ensak.

Inte heller finns det anledning att diskutera herr Lidgards hypotetiska anförande, men jag kan försäkra herr Lidgard att jag efter att ha hört honom inte kommer att vilja föreslå herr Lidgard som någon min »ghostwriter». Jag vill här slå fast att regeringens åtgärd att återkalla vissa av lagförslagen var en direkt, konsekvent och logisk följd av mittenpartiernas agerande i denna politiskt betydelsefulla fråga. Under en lång följd av år har, såsom herr Göran Karlsson slog fast, oppositionen riktat kritik mot regeringen för att förslag inte har framlagts om avveckling av hyresregleringen. Angreppen mot regeringen har varit hejdlösa. De borgerliga partierna har varit pådrivande och menat att en avveckling inte skulle behöva leda till hyreshöjningar som inte skulle kunna godtas. Vi har haft den inställningen, att en avveckling av hyresregleringen måste ske under hänsynstagande till hyresgästernas berättigade intressen. Problemen har varit mycket svårlösta. I vår strävan att finna en godtagbar form för avvecklingen har vi utgått ifrån att denna politiskt betydelsefulla fråga måste lösas i enighet från de demokratiska partiernas sida, och de borgerliga partiernas agerande gav faktiskt stöd för antagandet att en sådan enighet skulle kunna uppnås. Efter åratals utredningsarbete inom olika kommittéer framlades i fjol ett enhälligt förslag av hyreslagstiftningssakkunniga, där både politiska partier och hyresgästoch fastighetsägarintressena var företrädda. Jag trodde att det numera räckte med att folkpartiet och centerpartiet hade en gemensam ledamot i de olika utredningarna. Förslaget innehöll vissa spärrar mot oskäliga hyreshöjningar. Till hyresgästernas skydd byggde regeringen ytterligare ut dessa spärrar och försåg dessutom den föreslagna lagstiftningen med särskilda Övergångsbestämmelser. Som jag nyss sade hade vi inom regeringen mot bakgrunden av vad som förekommit all anledning att anta att enighet skulle kunna uppnås i riksdagen om programmet för hyresregleringens avskaffande. Men i detta läge hände något som vi inte hade räknat med. Vår långvariga erfarenhet av oppositionens, särskilt folkpartiets, agerande i viktiga politiska frågor borde kanske ha gjort oss försiktiga. Men vi hade i detta fall, tyckte vi, inte någon anledning att misstänka någon manöver från de borgerligas sida — reformen hade ju ansetts så angelägen. Mittenpartierna begagnade dock tillfället till att i strid mot sina tidigare deklarationer angripa regeringen i riksdagsmotioner. Det är, herr Alexanderson, inte främst sakinnehållet i mittenpartiernas motioner vi har fäst oss vid, utan det är, som vi uttryckligen framhållit vid flera tillfällen, den argumentation som förts. Mittenpartierna har frångått sina tidigare deklarationer och gjort gällande att kraftiga hyresstegringar skulle bli följden av reformprogrammet alldeles frånsett de spärrar regeringen byggt in i förslaget. De har på det sättet drivit fram en oro bland hyresgästerna om innebörden av reformen, vilket på ett allvarligt sätt skulle ha försvårat tilllämpningen av det nya systemet, och de har skapat förväntningar bland vissa kategorier av fastighetsägare om hyreshöjningar av en storlek, som en i politisk enighet genomförd reform ingalunda hade kunnat medföra. Ang. hyreslagstiftningen agerande har varit alltför tydligt. De har tänkt sig att fiska röster bland hyresgästerna till nästa års val. Det är lätt att förstå att vi inte stillatigande kunde se hur mittenpartierna utnyttjade en politisk situation till att framställa regeringen som den som inte tar tillräcklig hänsyn till hyresgästintressena. I den uppkomna politiska situationen måste regeringen, som jag uttryckt vid tidigare tillfälle, i den politiska anständighetens namn återkalla hela lagstiftningskomplexet. Vi måste reagera, och vi har reagerat på det enda riktiga sättet. Av protokollet från förra veckans debatt i denna kammare ser jag, att utskottets ordförande herr Alexanderson och herr Lidgard var mycket upprörda över återkallelsen. Herr Alexanderson sade bl.a. att det var »något oerhört som hade inträffat». Han talade vidare om inblandning i utskottets och dess ledamöters rätt att handla, om övergrepp mot utskottet, dess ledamöter och riksdagen och om en påtryckning, för att inte säga utpressning, som han hade hoppats att vårt rättsväsens högste vårdare skulle anse sig vara för god för. Herr talman! Jag kan inte låta detta utfall stå oemotsagt. Om herr Alexanderson hade deltagit i rikspolitiken under den tid hans parti ännu hade någon del i regeringsarbetet, skulle herr Alexanderson ha vetat att regeringen alltid i viktiga frågor har överläggningar med sin riksdagsgrupp innan förslag framläggs för riksdagen. Så skedde givetvis även i detta fall. Lika naturligt är att utskottets ledamöter före viktiga avgöranden tar kontakt med sitt förtroenderåd, sin riksdagsgrupp eller medlemmar av den. Och, herr Alexanderson, det är tillåtet i vårt land att regeringsledamöter samtidigt kan vara riksdagsledamöter och följaktligen ledamöter av den socaldemokratiska riksdagsgruppen. Att vad som har förekommit i eti utskott skulle, som herr Lidgard tycks ha gjort gällande, vara sekretessbelagt i den meningen att sådana kontakter inte skulle få äga rum är, för att använda ett av herr Alexandersons tidigare i dag använt uttryck, närmast löjeväckande och en tanke som inte förtjänar ytterligare bemötande. Läget är nu det att frågan om avveck emellertid mycket annat av stor betydelse för bostadsmarknaden. Jag behöver bara nämna den lagstadgade bytesrätten, reparationsskyldigheten, det permanenta besittningsskyddet och den viktiga tjänstebostadsfrågan. Det uppkomna läget bör inte få leda till att hyresgästerna går miste om dessa betydelsefulla reformer. Inom justitiedepartementet är vi i full gång med att överväga vilka åtgärder som kan komma i fråga, och jag hoppas att förslag kan framläggas redan vid vårriksdagen. Innan dessa åtgärder har genomförts kommer den successiva avveckling av hyresregleringen, som år 1965 föreslogs av statens hyresråd och som slogs upp så stort i ett nytt söndagsnummer här i Stockholm, givetvis inte att fortsätta. Herr talman! Anledningen till att vi i dag diskuterar samma ämne som för en vecka sedan är talmännens beslut att inte ställa det socialdemokratiska yrkandet under proposition. Det är självfallet inte min avsikt att ta upp en diskussion härom nu. Jag skall bara konstatera att författningsutredningen uttalade sig om denna fråga på följande sätt: »Enligt utredningens mening bör något hinder inte föreligga att proposition återkallas innan utskott avgivit betänkande i ärendet.» Utredningen var så säker på sin sak att den fann särskilt stadgande härom i riksdagsordningen inte behövas. Det får nu ankomma på grundlagberedningen att förutsättningslöst pröva denna fråga i sitt fortsatta arbete.

Herr talman! Jag skall först anföra några ord i anledning av justitieministerns uttalande att om talmännen inte hade vägrat att ställa socialdemokraternas yrkande under proposition så skulle vi inte ha haft denna debatt nu. Jag tror att vi hade haft denna debatt i alla fall. Det är ju inte bara regeringen, som har initiativrätt, utan även de enskilda riksdagsledamöterna. Det föreligger motioner, som i alla fall skulle behandlas, och det väcktes nya motioner, som ansågs föranledda av den oförmodade under riksdagen inträffade händelsen som regeringens återkallelse av propositionen utgjorde. Vi hade sålunda kanske inte haft den första frågan — om samtycke skulle lämnas eller ej — men vi hade haft att behandla hela den övriga delen av utlåtandet. Justitieministern talade här om att det var ett märkligt aktstycke som tredje lagutskottet hade presterat i denna fråga. Och det är klart att utlåtandet är litet ovanligt i många delar, men anledningen till det är ju den anmärkningsvärda händelse, som jag nyss nämnde, nämligen att regeringen utan någon sakligt rimlig motivering återkallar en proposition. Vidare påtalade justitieministern att reservationer avgivits av den grupp av borgerliga ledamöter i utskottet, som hade bestämt utlåtandet i dess huvuddel. Då skall jag nämna att bruket varierar beroende på utskottsledamöternas ståndpunktstagande. Om några 1edamöter inte vunnit gehör i utskottet för sin ståndpunkt i en stor principfråga, så har de enligt stadgad praxis möjlighet att trots detta delta i behandlingen av detaljfrågor. I detta fall ställdes också den möjligheten öppen för de <socialdemokratiska ledamöterna, men de intog den ståndpunkten att de inte ville delta i behandlingen av de olika detaljerna. De till och med avlägsnade sig från lokalen. Därför kan utlåtandet inte se ut på annat sätt än det gör. Statsrådet Kling talade vidare om att denna återkallelse skulle vara en »logisk konsekvens» av oppositionens handlande. Jag har ganska ingående berört detta i mitt första anförande och klarlagt, att någon som helst saklig 1ogisk konsekvens inte kan föreligga. Det är tydligt också bl.a. därav, att någon reaktion inte förmärktes när motionerna väcktes. Inte ens vid realbehandlingen i utskottet förekom något som helst tal om sådana konsekvenser. Ytterligare finns det anledning fastslå, att motionerna avser endast tämligen oväsentliga detaljer. De har inte någon grundläggande betydelse för lagstiftningens funktion. Jag konstaterar att enighet råder om den åsyftade hyresnivån, men när man talar om olika bedömningar av hyreshöjningarna är det fråga om hur djupt under denna nivå som nu utgående hyror ligger. Det är i motionerna inte alls fråga om att syfta till någon högre nivå. Detta har inte herr statsrådet Kling uppmärksammat. Statsrådet har vidare gått in på den fråga som behandlades här i kammaren i onsdags, men som egentligen inte är föremål för debatt i dag, nämligen frågan om formen för och tillåtligheten av regeringens ingripande i utskottets behandling av detta ärende. Han har haft älskvärdheten att underlätta min replik genom att låta publicera sitt inlägg i kvällstidningarna långt innan det har hållits i kamrarna. Jag vill i detta avseende framhålla, att jag redan i onsdags sade att jag inte hade något att erinra mot att utskottsrepresentanterna tar kontakt med sin partigrupp eller med regeringen. Vad jag vände mig emot var något helt annat. Förhållandet var, att utskottsledamöterna ställde frågan, om Ang. hyreslagstiftningen vi ämnade vidhålla våra avvisande reservationer i fråga om övergångstidens längd. När man fick jakande svar, förbehöll man sig rätten att ställa ett yrkande rörande tiden för lagens ikraftträdande — således en helt annan sak. Sedan gick man att överlägga med regeringen. Resultatet av besöket hos regeringen är ju känt och det innebar, såvitt man då kunde bedöma, en klar vedergällningsakt mot de utskottsledamöter som förklarat sig ämna vidhålla sin mening i en viss detaljfråga. Vid utskottssammanträdet hade man all anledning att bedöma saken på detta sätt. Det hade man, i varje fall enligt min uppfattning, all anledning att göra även i onsdags. Senare har det väl sipprat ut att beslutet om återkallandet av propositionen i sak var fattat redan tidigare och att agerandet i utskottet var ett slags provokation för att försäkra sig om ett svepskäl för åtgärden. Statsrådet Geijer bekräftade i sitt anförande att man velat ha klarhet i att reservationerna vidhölls. Är det sant att beslutet redan tidigare var fattat, så gör sig reflexionerna själva. Under alla förhållanden har jag full täckning för mitt påstående, att en otillåtlig inblandning i utskottets behandling här har skett. Med anledning av behandlingen i utskottet vidtog ju regeringen den sensationella åtgärden att återkalla propositionen.

Herr talman! Jag vill till justitieministern säga, att folkpartiet och centerpartiet är två skilda partier. Det förhållandet att folkpartiet var representerat i denna utredning utgör inget skäl för oss att inte hysa en egen mening i denna fråga. Med anledning av vad som sagts från regeringspartiets sida i dag tror jag att det finns anledning att konstatera vissa: fakta. För det första har de största avvikelserna från propositionen gjorts av kommunisterna samt av herr Lundberg och de motionärer som tillsammans med herr Hagnell skrivit under en motion om att delvis bevara hyresregleringen. För det andra har någon överenskommelse mellan partierna om takten i avvecklingen aldrig träffats. Det har förmodligen icke heller i utredningen klart tagits ståndpunkt till avvecklingstidens längd. Jag skulle vilja fråga justitieministern, om han vill bekräfta uppgiften att någon överenskommelse mellan regeringen och centerpartiet i denna fråga aldrig någonsin har träffats. För det tredje har huvuddelen av regeringsledamöterna låtit en enda detalj i ett par motioner från andra partier motivera tillbakadragandet av ett förslag, som den överväldigande majoriteten i riksdagen är överens om. För det fjärde kan den angivna motiveringen endast vara ett svepskäl för att det inte finns någon enighet inom regeringspartiet. För det femte har centerpartiet inte på något sätt — vilket dock har påståtts från denna talarstol av socialdemokraterna — frångått tidigare deklarationer om vår position i denna fråga. Vi har talat om en successiv avveckling, och vi kommer i dag att rösta för en successiv avveckling. Vi har aldrig, herr Kling och kanske herr Sträng, talat om en snabb och omgående avveckling. Det får stå för deras räkning som har sagt det. Regeringen har svikit de människor som vill ha en bättre bostadsmarknad, som fungerar smidigt, och alla människor som vill ha en bostad, men som inte har kunnat nå en tillfredsställande lösning av sitt bostadsproblem. Tyvärr är förhållandena inom vår regering sådana att inte ens de förhandlingar med bostadsministern som på sin tid skedde kan tas på allvar, när herr Sträng börjar rycka i trådarna. Visst vill vi, herr justitieminister, slå vakt om hyresgästernas berättigade intressen! Det var just detta som låg i den längre övergångstid som vi föreslog i motionerna. Eftersom tiden förmodligen har löpt iväg, ber jag bara till sist att få fråga herr Holmberg, om det vid motionernas utskrivning och tillkomst förekom någon kontakt mellan högern och centerpartiet? Jag hävdar att så inte var fallet.

Herr talman! Jag har väldigt svårt att se någonting löjeväckande eller ens någonting nästan löjeväckande i det förhållandet, att man ifrågasätter lämpligheten av att regeringen i en offentlig statsakt använder sig av upplysningar som regeringens ledamöter har erhållit i en helt annan egenskap, nämligen i egenskap av riksdagsmän. Jag var mycket försiktig i mitt uttalande om sekretessfrågorna, i synnerhet när det gällde tredje lagutskottet, men jag trodde mig ändå kunna konstatera, att det förelåg en viss praxis på detta område.

Herr talman! Jag har svårt att förstå logiken i herr Alexandersons resonemang. Om det är så att man inte kan återkalla en proposition, har det ju inte inträffat någon sådan oförmodad händelse under riksdagen, som skulle berättiga till motioner. Den har då inträffat först sedan kamrarna efter utskottets behandling har godkänt återkallelsen. Det skulle väl vara konsekvensen av herr Alexandersons resonemang. Herr Alexanderson framhöll även, att någon reaktion inte märktes när motionerna väcktes. Nej, och det kanske är helt förklarligt. Vi hörde här att de sista motionerna kom den 2 november, vill jag minnas. Två motioner fanns tillgängliga i stencil på fredagen den 10, vilket var dagen innan jag reste till Amerika lördagen den 11 november. Jag kom tillbaka fredagen den 24 november, och den tid som gått sedan dess är väl inte så lång. Vid diskussionen mellan regeringsledamöter och socialdemokratiska utskottsledamöter under den ajournering, som herr Alexanderson talade om, var det icke någon som helst vedergällningsakt som beslutades. Redan innan statsministern reste till Finland dagen före hade olika alternativa handlingslinjer fastlagts. Därefter ankom det på mittenpartierna att avgöra om de ville gå med på propositionsförslaget eller vidhålla sina insinuanta motioner.

Herr talman! När regeringen för riksdagen lade fram proposition nr 141 om ny hyreslagstiftning hälsades propositionen med tillfredsställelse av samtliga partier i riksdagen, utom kommunisterna. Som regeringen framhöll i den — jag kanske får säga så — beryktade skrivelsen om återkallelse av propositionen byggde propositionen på ett enhälligt utredningsförslag. Utredningen hade inom sig representanter både för olika politiska partier och för hyresgästoch = fastighetsägarintressen. Propositionen innehöll dock en del inte obetydliga avvikelser från utredningsförslaget, avvikelser som man måste anse vara förbättringar. Sålunda hade man byggt ut de spärrar mot oskäliga hyreshöjningar som utredningsförslaget innehöll och dessutom stadgat vissa övergångsbestämmelser. Över huvud taget kan man beteckna propositionen som ett gott arbete, som justitieministern och hans medarbetare hade stor heder av. Helt naturligt väcktes emellertid i riksdagen en del motioner i anslutning till propositionen. Det hade ju varit egendomligt om så inte hade blivit fallet i samband med ett så omfattande och delvis ganska komplicerat förslag som propositionen innehöll. Från mittenpartihåll ville man genom sina motioner något utbygga propositionens hyresspärrar samt förlänga Öövergångstiden. Vidare föreslogs att samma besittningsskydd, som enligt propositionen skulle tillförsäkras innehavare av bostadslägenheter, också skulle gälla för innehavare av affärslokaler. Till sist föreslogs av praktiska skäl vissa ändringar i förfarandet i hyresnämnderna och domstolarnas prövning av hyresrätten m.m. Jag vill beteckna ändringsförslagen som förbättringar av propositionen i syfte att ytterligare stödja propositionens strävan att avveckla hyresregleringen utan alltför häftiga hyresstegringar och övriga olägenheter för hyresgästerna. Mer anmärkningsvärt än mittenpartiernas motioner var emellertid de motioner som ett stort antal socialdemokrater undertecknade och framlämnade; jag syftar på motionerna I: 885 och 3886 samt II: 1101 och 1102. I dessa motioner begärdes ändringar i propositionen på en rad punkter. Man frågade sig, om det uppstått en spricka inom regeringspartiet i denna fråga. Utskottsbehandlingen påbörjades emellertid i vanlig ordning i tredje lagutskottet och försiggick i den lugna och trevliga anda som alitid brukar prägla förhandlingarna i detta utskott. Från högerns sida var man i stort sett beredd att godta propositionen utan ändringar. Mittenpartiernas represen tanter argumenterade naturligt nog för mittenpartimotionerna, som man ansåg sakligt befogade. Man framhöll emellertid på ett relativt tidigt stadium, att man var intresserad av att söka samförstånd genom kompromisser i största möjliga utsträckning, därför att det var fråga om en reform som var angelägen och som dessutom alla partier i utskottet syntes önska få genomförd. Från mittenpartiernas sida var man också — och det tror jag även gällde högern — beredd att i viss mån i utskottets skrivning tillmötesgå en del önskemål i de socialdemokratiska motionerna. I stort sett ville man väl inte gå med på någon lagändring på de punkterna, men i viss utsträckning var man villig därtill. Allt artade sig sålunda till ett hyggligt slutresultat av utskottets arbete. Vår förvåning inom mittenpartierna blev därför stor när man från de socialdemokratiska utskottsledamöternas sida plötsligt krävde att mittenpartierna helt skulle frånfalla sitt önskemål om förlängning av övergångstiden. Om så inte skedde förbehöll man sig rätten att yrka uppskov med den föreslagna lagstiftningens ikraftträdande med ett år. Vi genmälde då, att man ju inte skulle vinna någonting på att dröja med att påbörja avvecklingen. Tvärtom skulle svårigheterna snarast öka under avvecklingstiden genom ett sådant uppskov. Emellertid förklarade vi oss, fortfarande i syfte att få reformen genomförd i största möjliga samförstånd, beredda att kompromissa i fråga om övergångstidens längd. Vi fick då ett ganska egendomligt svar. Kompromissen skulle på något underligt sätt ligga i propositionen, och man sade att kompromissen måste innebära att vi helt godtog propositionen i fråga om Öövergångstiden. Det var en ny och ganska intressant användning av ordet kompromiss. veckan antyddes från socialdemokratiskt håll inom utskottet, att man fortfarande fordrade att vi godtog propositionen i fråga om Öövergångstidens längd och att man annars förbehöll sig rätt att vidta andra åtgärder. Jag hänsyftade ett par gånger i anföranden på frågan om uppskov med lagstiftningens ikraftträdande, men något yrkande härom framställdes icke av socialdemokraterna. Vi fick alltså inte reda på vad som skulle hända om vi vägrade att gå med på detta krav, som väl närmast blev ett ultimatum. På en direkt fråga från en utskottsledamot, tillhörande ett oppositionsparti, om det var meningen att regeringen skulle dra tillbaka propositionen, lämnades inte något svar. Så ajournerades sammanträdet, och vad som sedan hände vet vi alla. Innan sammanträdet ajournerades framhöll vi dock på nytt, att vi för sakens skull var beredda att kompromissa, och vi antydde då en övergångstid på fem respektive tre år som tänkbar kompromiss. Något svar fick vi inte, men vi hoppades naturligtvis att samförståndsviljan skulle segra inom socialdemokratin. När jag i dag hörde statsrådet Kling uttala sig, blev jag emellertid förvånad. Om jag uppfattade honom rätt påstod han, att det inom utskottet hade ställts ett krav på att mittenpartierna helt skulle följa propositionen. Detta måste vara något missförstånd, men det får väl de socialdemokratiska utskottsledamöterna och statsrådet Kling klara upp sinsemellan. Till oss i utskottet framställdes i alla fall intet annat önskemål eller krav än att vi skulle godkänna propositionens ståndpunkt i fråga om Öövergångstidens längd. Nu frågar man sig emellertid: Vad skulle ha inträffat om oppositionspartierna hade godtagit kravet på övergångstidens längd? Vi utgick givetvis från att man då skulle fortsätta behandlingen i vanlig ordning. Men skall vi tro vad statsrådet Kling säger här i dag, skulle man ha behövt befara ytterligare krav. Först är det alltså ett krav på att man skall fortsätta, och när det kravet bifalles ställer man nya krav. Hur skall vi karakterisera ett sådant förfaringssätt skall jag be att få återkomma till när jag fått reda på om man verkligen hade sådana tankar. Här kan vi verkligen tala om »agerande»! Men jag hoppas på ett tillfredsställande klarläggande i denna fråga. Nu hade vi ingen anledning att gå med på socialdemokraternas krav, framför allt inte i den form i vilken det framställdes. Vi hade saklig motivering för att övergångstiden borde vara något längre än propositionen föreslog, och vi räknade med att en samförståndsvillig socialdemokrati naturligtvis inte skulle offra hela detta utredningsförslag för frågan om ett år längre eller kortare övergångstid. Det vore ju orimligt. Samma dag som detta skedde sammanträdde regeringen till en hastigt sammankallad extrakonselj och Ööverlämnade samma dag till riksdagen sin skrivelse, där man anmälde återkallelse av förslaget till hyreslagstiftning. Statsrådet Kling sade att propositionen återkallats och att det därför inte fanns någon proposition att behandla. Men om vi skall gå in på den konstitutionella frågan, kvarstod fortfarande frågan om förlängning av hyresregleringslagstiftningen. Naturligtvis kunde man i anslutning till behandlingen av den frågan ta upp yrkande om att ändra den lagstiftning, som regeringen ville ha förlängd. Men det är en konstitutionell detaljfråga som jag inte närmare skall ta upp, om det inte blir vidare debatt därom. Innehållet i skrivelsen om återkallelsen är rätt egendomligt. Det talas i något dunkla ordalag om mittenpartiernas agerande i riksdagen och i tredje lagutskottet. Sedan påstås — var man nu har hämtat det ifrån — bl.a. att dessa partier skulle ha frångått tidigare deklarationer och att de genom misstolkning av propositionens förslag allvarligt försvårat tillämpningen av det föreslagna systemet. Någon saklig motivering för dessa ganska orimliga påståenden framfördes givetvis inte och kunde inte heller anföras. I själva verket innebär mittenpartiernas ståndpunkt ett konsekvent fullföljande av den linje som partierna drivit i hyresregleringsfrågan ända sedan 1950-talet, nämligen att man snarast möjligt bör påbörja avvecklingen av hyresregleringen, men att man måste genomföra avvecklingen successivt för att de ofrånkomliga övergångssvårigheterna skall drabba hyresgästerna så litet som möjligt. Detta har mittenpartierna många gånger deklarerat. Jag skall ta tre citat ur högen. Förre folkpartiledaren Bertil Ohlin yttrade i en tidningsartikel år 1964 — jag går tillbaka några år så att man inte skall kunna säga att detta är en hastigt påkommen ståndpunkt — i Veckojournalen nr 35: »Därför anser jag det alldeles felaktigt att redan nu ropa på ett skyndsamt avskaffande av hela hyresregleringen. Det bör ske steg för steg, allteftersom bostadstillgången växer inom nuvarande bristområden. På den punkten tror jag att det skall gå att komma överens även med den nuvarande regeringen.» Ja, vi trodde även i utskottet att det skulle gå att komma överens med regeringens representanter på den punkten, men vi misstog oss. Sedan kan jag citera exempelvis en artikel av herr Sven Wedén i Expressen den 9 mars 1967. Där framhåller han på tal om hyresregleringens slopande, att mycket talar för att det måste bli fråga om en metodik med successiva åtgärder. Jag kan tillägga att ett annat uttalande av herr Sven Wedén i samma artikelserie citerades av socialdemokraten herr Svenning i andra kammaren den 30 maj 1963 — sidan 193 i protokollet. Herr Svenning förklarade därvid: »Jag citerade bara herr Wedén för att visa, att han hade den bestämda Ang. hyreslagstiftningen uppfattningen, att avveckling borde ske 1 viss takt och under vissa förhållanden.» Jag skulle kunna anföra flera exempel. Men jag tycker att detta räcker för att visa, att mittenpartiernas motioner varit ett fullföljande av deras hittillsvarande politik. Motionerna innebar ingen principiell kritik mot regeringsförslaget som helhet, utan endast förslag om förbättringar på några punkter: Om man skall tro på vad regeringen säger i sin skrivelse om återkallelsen, då har verkligen regeringen uppträtt som prinsessan på ärten. Emellertid är det väl ingen som tror på att de skäl för återkallelsen som regeringen anfört i skrivelsen var de verkliga. Att regeringen i sådan grad skulle bringas ur humör av några motioner från oppositionen att den skulle ta tillbaka ett stort lagförslag förefaller inte särskilt troligt. För övrigt kunde regeringen, om den verkligen varit angelägen om att ha enighet på alla punkter eller på praktiskt taget alla punkter, mycket väl ha kontaktat riksdagspartierna, innan propositionen lades fram, för att på detta sätt få en samförståndslösning. Som herr Axel Andersson påpekat var det en utväg som herr Bertil Ohlin hade rekommenderat, men som man inom regeringen tydligen inte var intresserad av. Det var som inrikesministern enligt herr Axel Anderssons citat sade: »Regeringen lägger fram propositionen och tar sitt ansvar.» Ja, regeringen lade fram propositionen, och på vad sätt den tog sitt ansvar, det har vi alla kunnat konstatera. Herr Göran Karlsson sade, att när folkpartiet får vad det vill står det inte vid sina ord. Det klingar litet underligt i detta sammanhang. Men jag vet inte om det var så allvarligt menat. Hade vi fått som vi velat och även om vi hade fått en kompromiss, hade vi med glädje samarbetat med socialdemokraterna i tredje lagutskottet för att få reformen genomförd. Herr Göran Karlsson vet att jag själv gång på gång i utskottet framhöll att vi var intresserade av en samförståndslösning. I själva verket var väl orsaken till återkallelsen snarare de socialdemokratiska motionerna. Det är klart att de oroade regeringen. Som det har sagts många gånger här i kammaren uppenbarade de en allvarlig spricka inom regeringspartiet. Vad skulle regeringen egentligen göra i denna situation? Det kunde inte vara ett särskilt lockande alternativ att dra tillbaka propositionen under hänvisning till det som kanske var den verkliga anledningen, nämligen de socialdemokratiska motionerna. Det hade onekligen sett mycket illa ut. Jag förstår att man drog sig för en sådan utväg. Inte heller det andra alternativet var väl särskilt lustigt — att låta behandlingen av propositionen fortsätta med resultat att vid votering i kamrarna skulle regeringen tillsammans med oppositionspartierna ha fått driva igenom propositionen mot en stor del av de socialdemokratiska ledamöterna, kanske de allra flesta. Det var naturligtvis inte heller ett så roligt alternativ för regeringen. Man förstår att den tvekade. Man kan också förstå att när den valde en metod för att undvika detta hade den inte de bästa kläderna på sig när den gick ut och letade efter en taktiskt lämplig metod.

Jag undrar om man inte hade kunnat hitta på en listigare metod om inte regeringens expert på politisk taktik, statsrådet Palme, hade saknats i den extra konselj där man beslöt om återkallelsen och där man synbarligen i allra största hast snickrade ihop den famösa skrivelsen. Återkallelsen av propositionen är beklaglig ur flera synpunkter.

För det andra visar återkallelsen att vänsterfalangen inom socialdemokratin håller på att ta kommandot inom partiet. Det är klart att vi från oppositionens sida anser att detta är en beklaglig utveckling. Det tycks faktiskt vara så, att falangen helt har tagit överhand, ty herr Göran Karlsson utlovade — med all rätt förmodar jag — att socialdemokraterna i dag skulle vara eniga. Sedan man först fått en proposition framlagd och sedan i ett par stora motioner på en rad punkter yrkat ändring i propositionen och därefter återkallat hela propositionen, skall man i dag visa sin enighet genom att rösta emot förslaget om hyreslagstiftning. Det visar ju att vänsterfalangen har segrat eller att rädslan för kommunisterna har bestämt beslutet. För det tredje visar ju återkaillelsen uppenbarligen att regeringens vilja och förmåga till fortsatt reformarbete har ytterligare försvagats, och det är en sak som ur samhällets synpunkt är att beklaga. För det fjärde kan det väl inte undvikas att det något snöpliga tillbakatagandet av ett stort reformförslag i allmänhetens ögon måste dra en aning löje över det politiska arbetet över huvud taget, och detta är ur allmän demokratisk synpunkt mycket att beklaga.

Det visar nämligen att oppositionspartierna när det gäller att genomföra en viktig reform inte är så överkänsliga som den socialdemokratiska regeringen. Vi drar inte tillbaka våra förslag eller låter bli att samarbeta därför att det på enstaka punkter råder olika meningar. Anser vi att reformen är angelägen och önskvärd, samarbetar vi och lägger fram ett förslag. Vi anser det inte vara någon brist att det på vissa punkter råder särmeningar. Vi tycker faktiskt att det demokratiskt sett är en styrka att kunna göra på det sättet. Men vi vet att regeringen ser det på ett annat sätt — möter man opposition, blir man sur och vill inte vara med längre. Dessutom nämnde statsrådet Kling att det var märkligt att det i reservationen beträffande återkallelsen kunde sägas att ingenting förekommit som motiverade återkallelsen. När tredje lagutskottet skriver sina utlåtanden, behandiar man den sakliga sidan av frågan. Reservanterna menar alltså att någon saklig motivering för att återkalla propositionen inte föreligger. Men det är klart att om regeringen — med rätt eller orätt — har bedömt det vara en politiskt taktisk fördel att stjälpa reformförslaget genom en återkallelse, faller det utanför den bedömning som utskottet har gjort i sitt uttalande. Jag övergår nu till de två speciella punkter i utskottsförslaget, där jag anmält blank reservation. Den första punkten gäller uppsägning av hyresgäst som erhållit sin bostad i samband med arbetsanställning. Jag har i och för sig ingen anmärkning mot utskottsskrivningen, men jag skulle ha velat ha den något kompletterad. Jag vill uttala min förhoppning och min förmodan att utskottet med den sista meningen i detta avsnitt — det står i första stycket på sidan 114 i utlåtandet — även avser sådana fall där en industri hyr ut lägenheter eller möblerade rum till Ang. hyreslagstiftningen ensamstående anställda och i samband därmed lämnar de anställda en viss personlig service. Jag tänker därvid bl.a. på de s.k. flickhem som vissa textilföretag anordnar för inflyttad kvinnlig arbetskraft. Där finns en av företaget anställd och avlönad föreståndarinna som lämnar de boende råd och annan service. För ett sådant företag måste det vara av stort intresse att verkligen få disponera dessa hem för de anställda, och jag förmodar att utskottets skrivning på denna punkt inte hindrar ett tillgodoseende av detta intresse. Min andra blanka reservation avser utskottets skrivning i anslutning till den extra hyresspärr som föreslås i Öövergångsbestämmelserna, punkt 8 andra stycket. Statsrådet Kling kritiserade mittenpartierna för att vi påstod att propositionens lagtext skulle ge utrymme för större hyreshöjningar än regeringen hade räknat med. Ja, om statsrådet Klings kritik är berättigad eller inte beror väl på om våra påståenden är sakligt riktiga eller inte. I det avseendet vill jag hänvisa till kammarens värderade förste vice talman som i sitt anförande i den s.k. remissdebatten i onsdags yttrade — om jag förstod honom rätt — att mittenpartiernas bedömning i detta avseende måhända var den riktiga. Jag hoppas att jag inte missförstod honom. Det väsentliga är ju att mittenpartierna ingalunda inskränkte sig till att negativt påstå att propositionens hyresspärrar inte var tillräckliga. Det positiva var att vi lade fram konkreta förslag till hur man skulle förbättra hyresspärrarna, så att propositionens målsättning om jämkning av hyreshöjningarna skulle kunna realiseras. Det var helt enkelt förslag som syftade till att förbättra de möjligheter som propositionen innehöll. Det är en något underlig reaktion att detta skulle ge anledning till kritik mot mittenpartierna. Om vi påpekar en lucka i lagen och anvisar en väg att fylla den luckan måste man, för att ta illa upp för en Ang. hyreslagstiftningen sådan sak, ha suttit mycket länge i regeringsställning, alltför länge. I punkt 8 andra stycket i övergångsbestämmelserna föreslår utskottet en viss extra hyresspärr. Man föreslår ett stadgande att hyreshöjningen får jämkas, om den skulle överstiga den utgående hyran i sådan grad att den är obillig för hyresgästen. Jag skulle ha önskat att utskottet i sin motivering inte hade lagt tonvikten på hyresgästens personliga förhållanden. Dessa bör, om behov föreligger, beaktas genom sociala åtgärder av olika slag. Man borde i stället generellt ha föreslagit att en hyra som med tillämpning av lagens regler skulle stiga brantare än vad som kan anses rimligt och acceptabelt kan få jämkas. Jag avser då en ganska begränsad grupp av lägenheter, nämligen i bebyggelsen från 1920 och 1930-talen med god standard och ofta centralt läge, där den utgående hyran i regel är förhållandevis mycket gynnsam för hyresgästerna. En alltför stark och hastig upptrappning av hyran i dessa till antalet begränsade fall bör enligt min mening generellt motverkas genom en jämkningsmöjlighet. Jag vill fråga varför socialdemokraterna hade så svårt att smälta en sådan hyresspärr, om de nu ansåg denna hyresspärr onödig? Om den var onödig behövde den inte tillämpas, och om den var nödvändig skulle den fylla en funktion, om vilken vi alla var ense. Jag har den mycket bestämda känslan att man från socialdemokratiskt håll inte uppriktigt har strävat till en samförståndslösning i utskottet, och jag beklagar detta. Herr talman! Jag instämmer i herr Alexandersons yrkande om bifall till reservationerna I och III, fogade till tredje lagutskottets utlåtande nr 58, och yrkar i övrigt bifall till utskottets hemställan.

genmäle: Herr talman! Jag begärde replik tidi gare, men på grund av en missuppfattning fick jag den inte då, utan har med talmannens goda minne fått den nu i stället, och det ger mig anledning att beröra det som herr Ernulf här senast har sagt. Herr Ernulf tycks leva i en värld fjärran från politiska händelser. Om man gräver ner sig i juridiska djupsinnigheter är det alldeles uppenbart att man kan resonera så som han har gjort. Men för oss andra som lever i en levande värld och vet vartill mittenpartierna syftade är det klart att vi måste dra andra konsekvenser än dem herr Ernulf har dragit. Herr Ernulf läste upp ett citat ur Veckojournalen från 1964, där herr Ohlin uttalat att han trodde att man då skulle kunna komma överens med socialdemokraterna. Men, herr Ernulf, i dagens nummer av Expressen står det på sidan 24 att bland dem som var hetast när det gällde att väcka den här motionen, som har åstadkommit allt detta besvär, var herr Ohlin en av de drivande krafterna.

Herr Ernulf! Om inte något annat kan klargöra för herr Ernulf vart vi syftar — detta gäller i än högre grad herr Axel Andersson — så studera vad Expressen har skrivit i det fallet! Jag begärde egentligen ordet för att uttala ett tack till herr Yngve Holmberg. När jag frågade honom förra veckan, gav han ett något filosofiskt svar. I dag har jag fått svar i klartext. Jag tackar herr Holmberg för det. Det bekräftade precis vad jag sade, nämligen att mittenpartierna hade agerat och sökt att få högern med på denna linje för att på det sättet driva politik i hyresfrågan. Högern har stått pall för de där signalerna från mittenpartierna. Som jag sade förut, det hedrar dem. Men det är klart att även högern har sett taktiskt på denna fråga. Högern visste att deras väljarkår inte var så lättrörlig som vad mittenpartiernas och socialdemokraternas är i det fallet. De kunde gott ta den ståndpunkt som de gjorde. Men jag respekterar herr Holmbergs svar och tackar för det. Det ger ett besked till mittens taktiker, att de här uppträdde på ett sätt som stjälpte den möjlighet till överenskommelse i denna fråga som fanns. När herr Nils-Eric Gustafsson här tar in författningsfrågan m.m. så vill jag bara säga, att det var ett exempel som jag gav på mittenpartiernas taktiska agerande vid årets riksdag. Det var inte fråga om något annat. Beträffande verkningarna av den uteblivna nya hyreslagen så får vi väl se vad de blir. Följden kommer i varje fall inte att bli att bostadsbyggandet under något förhållande blir sämre än det varit tidigare. Herr Alexanderson talade om en vedergällningsakt från tredje lagutskottets socialdemokratiska del. Tyvärr är herr Alexanderson inte inne, men jag skulle vilja fråga honom vad det är för exempel han kan ge på att de socialdemokratiska ledamöterna i tredje lagutskottet skulle ha uppträtt ojust. På vilket sätt har vi krävt någon annan behandling än den vanliga? Vi har begärt en ajournering, och det är den ajourneringen som utskottet har beviljat. Att då sedan komma och påstå att detta skulle vara något slags vedergällning är nog att tillgripa alltför drastiska uttalanden, Ang. hyreslagstiftningen och det kan väl knappast höra till den sakliga delen.

Herr talman! Jag tackar för den välvilliga tillämpningen av replikrätten, och jag skall försöka att inte missbruka den, åtminstone inte tidsmässigt. De socialdemokratiska motionerna II: 1101 och 1102 har vid flera tillfällen apostroferats. Nu senast ville herr Ernulf dra paralleller mellan dem och den motion som föranlett den uppkomna situationen. Jag vill på det bestämdaste bestrida likvärdigheten i dessa motioner. Jag vet inte vilka gruppbildningar som förekommer i folkpartiet. Att det förekommer en fri och öppen debatt i vårt parti kan jag däremot understryka. Det är därför alldeles onödigt att i detta sammanhang stämpla den ena eller den andra medlemmen såsom tillhörande någon vänsterfalang. Vi har väckt två motioner, som syftat till organisatoriska förstärkningar av rättsskyddet i olika avseenden — förbättringar enligt vår uppfattning. Även 1 utskottssammanhang har vi haft möjlighet att utveckla de tankar som fanns 1 motionerna och fått gehör för en del av dem. Den väsentliga skillnaden är att den motion som väckts av enskilda folkpartister tar upp en fråga som jag i utskottsbehandlingen var den förste att konstatera hade en väsentlig ekonomisk betydelse och även ett partitaktiskt innehåll, nämligen frågan om förlängningen. Där går skiljelinjen, herr Ernulf.

Herr talman! Herr Göran Karlsson förklarade att min skildring av händelseförloppet och av mittenpartiernas agerande beror på att jag lever fjärran från politiska händelser. Till det vill jag göra den kommentaren, att när jag upplever den grad av saklighet, med vilken debatten i kammaren ibland bedrives, skulle jag önska att jag levde fjärran från politiska händelser. Den verklighetsskildring som herr Göran Karlsson lämnat av mittenpartierna, sedda utifrån och sedda inifrån, får stå för hans egen räkning. Jag har medverkat vid tillkomsten av folkpartimotionerna. Jag anser mig faktiskt därför, åtminstone lika bra som herr Karlsson, känna till deras bakgrund.

Herr talman! Herr Göran Karlsson har här i kammaren läst många tidningscitat både i dag och tidigare. Han läste för en kort stund sedan ur Expressen och menade att det skulle vara nyttigt även för mig att läsa ifrågavarande artikel. I detta sammanhang, herr Göran Karlsson, har jag hållit mig till riksdagsprotokollen, som jag tror är en betydligt nyttigare läsning. Vi fick faktiskt nu en ny förklaring till varför regeringen tog tillbaka sin proposition. Herr Göran Karlsson hade tidigare, när herr Holmberg inte var inne i kammaren, talat om högerns insats. Han använde då utirycket »det länder högern till heder» att den handlat på det sätt som den gjorde. Nu upprepade han detta hedersamma uttryck beträffande högern. Men herr Göran Karlsson glömde bort att tala om att han i sitt förra anförande sade att socialdemokraterna inte kunde riskera att samarbeta med högern i denna fråga. Det kan i varje fall vara en förklaring till att propositionen togs tillbaka.